Herr talman! Det var tacknämligt att vi fick besked beträffande en av oklarheterna. Att planeringen skall göras mer problemorienterad betyder alltså att man skall syssla mer med hälsorisker i arbetsmiljö och i natur, dvs. att man skall fortsätta med det arbete som pågår t.ex. i arbetarskyddsstyrelsen, i yrkesinspektionen och vid omgivningshygieniska avdelningen inom naturvårdsverket som nu skall bli ett miljömedicinskt laboratorium. Jag förstår att avsikten alltså är att de olika instanser som i dag skall syssla med detta skall göra det mera intensivt. Det kan ingen ha något emot, men det behövs ingen parlamentarisk utredning för detta. En sådan skulle bara försena arbetet. Vad som menas med att man skall angripa de vattentäta skotten mellan medicinskt och ekonomiskt-politiskt ansvar inom sjukvården är fortfarande Vi fick också, om jag nu tolkade Inga Lantz rätt, ytterligare ett besked, nämligen att det måste införas ett förbud mot privatsjukvård. I så fall vill jag deklarera att jag anser att det vore olyckligt. Självfallet måste landstingens sjukvårdsorganisation precis som nu vara ryggraden i vår sjukvård, men det är viktigt att vi också har en privat sjukvård. Vi har mycket att lära av den. Jag tror att anledningen till att människor så gärna vill gå till privatläkare är att de har klarat en del av de uppgifter som den offentliga vården inte har lyckats så väl med. Det är inte alls bara människor som har det bra ställt som går till privatläkare, utan det gör också andra som vill ha en bättre garanti för anonymitet och för att inte ständigt möta ny personal. De vill ha just den kontinuitet i patient-läkar-relationen som vpk säger nej till. De vill kunna gå för undersökning till samma gynekolog från år till år, för att ta ett konkret exempel. De vill inte, när det gäller en så intim undersökning, ständigt möta nya människor. Vi har mycket att lära av den privata sjukvården, och det är bra att den finns som en tumme i ögat på den offentliga sjukvården. Den privata sjukvården skall inte ha någon dominerande roll — den kan ha ungefär samma omfattning som nu, men att förbjuda den vore olyckligt.
Herr talman! I det föregående inlägget kom det mycket tydligt fram hur borgerlig Gabriel Romanus är. Han värnar mer och mer om privatläkarna. Man behöver inte vara socialist för att inse att en socialiserad sjukvård är den bästa för de allra flesta människor. Jag har inte talat om förbud mot privatläkare utan sagt att man på sikt måste överföra privatläkarna till den allmänna sjukvården och att detta är en samhällelig angelägenhet. Jag vill också ta upp frågan varför den allmänna sjukvården inte har fungerat. Gabriel Romanus rosar nu privatläkarna och tackar dem för att de fungerat för det lilla fåtal som har råd och möjlighet att besöka dem. Men anledningen till att man vänder sig till dem är ju att det allmänna har fått för små resurser till sjukvården. Jag har också här i debatten nämnt en del andra orsaker.
Herr talman! För att det inte skall råda någon oklarhet vill jag än en gång understryka, att jag anser att den allmänna sjukvården är ryggraden i vårt sjukvårdssystem, men att jag tror att den privata vården gör nytta dels som ett alternativ, dels och framför allt därför att vi kan lära oss en del av den. Jag menar också att den privata sjukvården skall ha ungefär samma omfattning som nu. Inga Lantz skall inte påstå att den privata sjukvården i dag är så dyr att den är till bara för de välbeställda. Jag efterlyser fortfarande ett besked om var vpk står. Man vill tydligen inte, som vi nyss kunde få intryck av, ha ett förbud mot den privata sjukvården, men man vill ändå att den på sikt skall försvinna. Men hur skall det gå till om människor vill ha den kvar och vpk inte vill förbjuda den?

Herr talman! I motion 1978 80:9, yrkas att riksdagen vid omprövning av olika professurer beaktar inriktningen på den kooperativa basformen, som det är uttryckt, inom svenskt ekonomiskt liv. Förslaget i föreliggande betänkande synes kunna tillgodose motionens syfte, varför jag inte har något annat yrkande än utskottets. Nr 49 Praktiskt taget alla remissinstanser har också i princip varit positiva till motionens synpunkter på behovet av ökade insatser på det kooperativa forskningsområdet, vilket jag hälsar med tillfredsställelse. Låt mig st få konstatera att det sedan några år finns ett växande intresse för forskning i kooperativa frågor vid universiteten. Forskningsutvecklingen har skett i huvudsak vid Stockholms universitet och närmast genom dess företagsekonomiska institution. Det ökade intresset för dessa frågor har förmodligen vuxit fram bl.a. genom kooperationsutredningens pågående arbete. Samtidigt som jag uttrycker positiva värderingar kring detta förhållande tvingas jag slå fast att undervisningen om kooperativa organisationsoch företagsformer är i stort sett obefintlig i vårt skolsystem. På lägre skolnivåer nämns ibland kooperationen i form av Konsum, OK osv. i läroböckerna, men ofta sker det på ett anmärkningsvärt bristfälligt sätt. Oftast nämns kooperationen inte alls. Detta kan lätt iakttas vid en läroboksgranskning. Samma förhållande gäller på universitetsnivå, där kanske i ännu högre grad. Kooperativa företagsformer existerar med andra ord knappast i universitetsundervisningen. Dessa allvarliga brister kan säkert hänföras till det samband som finns mellan forskning och läroböcker-undervisning. När det gäller forskning kan man nämligen konstatera att fram till 1975-1976 var den så gott som obefintlig. Man kan i sammanhanget notera att det som hittills åstadkommits på forskningsområdet mest ligger inom avsnitten historia, statskunskap, ekonomisk historia och sociologi. Däremot saknas forskning i ekonomiska discipliner, vilket är anmärkningsvärt eftersom kooperationen är en speciell form av ekonomisk verksamhet. Om man går utanför Sveriges gränser finner man att forskningsläget är helt annorlunda. Låt mig ytterst kort få beröra detta. I de flesta länder på den europeiska kontinenten finns för kooperativ forskning och utbildning olika organisationsformer. Det finns t.ex. institut med anknytning till universiteten, särskilda institutioner för kooperation, tjänster med ansvarighet för kooperativ forskning och utveckling osv. Vi har sådana lösningar vid åtta olika universitet i Tyskland. Det existerar likartade förhållanden i Frankrike, Belgien och England. I Östeuropa finns det i varje land särskilda kooperativa institut. Går man utanför den europeiska kontinenten finner man särskilda forskningsinstitutioner i Canada, USA, Japan och i en del av länderna i Bortre Asien. Konstruktionerna och de praktiska formerna vid de utländska universiteten är som sagt olika. Också ämnesanknytningen växlar. Mest förekommer ekonomi, men även juridik och sociologi förekommer. Många universitet är specialinriktade. En del är exempelvis inriktade på kooperativa utvecklingsproblem för u-länder och bedriver då undervisning för biståndsarbetare till kooperativa utvecklingsprojekt. Det finns även i våra grannländer forskningsverksamhet på kooperativa områden. Finland har en professur i kooperation. Norge har betydligt mer forskning än vad vi har och lär snart få en professur i ämnet. Danmark planerar någon form av institut på området 141 Låt mig till slut konstatera att när man från kooperativt håll klagar över att det är dåligt med forskning och undervisning på området, så har det sitt berättigande — inte minst i ett internationellt perspektiv. Det finns mycket som talar för att ett så kooperativt starkt land som Sverige borde ligga före på det här området. Det borde rent av finnas en — skulle jag vilja säga — skyldighet att bedriva sådan forskning som bl.a. kan användas för u-ländernas utvecklingsproblem. Och jag har faktiskt sett av SIDA-annonser i tidningarna där biståndsarbetare söks att man räknar kooperativ utbildning vid universitet som en merit. Men f.n. finns ju ingen som helst sådan utbildning eller undervisning här i landet. Utan att gå vidare in på skilda önskvärda forskningsområden vill jag säga att jag hoppas den väg utskottet valt i sitt förslag skall ge betydande möjligheter till utveckling av den kooperativa forskningen och utbildningen vid olika läroanstalter i vårt land. Jag yrkar således bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Tillsammans med partikamrater från Skaraborgs och Örebro län har jag motionerat om bildandet av en nationalpark i Tiveden. Både 1978 och 1979 har vi socialdemokrater under den allmänna motionstiden försökt förmå regeringen att besluta om bildandet av en nationalpark i Tiveden för att därmed skydda det unika landskap som finns i den s.k. Görtiven. Motionen 1977 79:10, och därvid reserverade sig de socialdemokratiska ledamöterna till förmån för motionen. Ur de motiveringar som fanns i den socialdemokratiska reservationen vill jag här citera ett par meningar: ”Utskottet anser det angeläget att området blir föremål för sådana skyddsåtgärder som är ägnade att för framtiden bevara den vildmarkskaraktär som utmärker i synnerhet den s.k. Trolltiven. Utskottet är dock i nuvarande läge inte berett att gå närmare in på storleken av det område som närmast bör komma i fråga. Sedan frågan om Trolltivens bevarande väcktes i motionen har naturvårdsverket hemställt att regeringen skall föreslå riksdagen att fatta principbeslut om bildandet av Tivedens nationalpark.” Under den allmänna motionstiden 1979 skrev vi socialdemokrater i Skaraborgs och Örebro län en ny motion om bildande av nationalpark i Tiveden. I maj månad 1979 lämnade folkpartiregeringen en proposition om bildande av nationalparker i Tiveden och Skuleskogen. Nu kanske några av kammarens ledamöter undrar varför jag gör denna tillbakablick. Ja, kanske har det gått litet troll i frågan. Men det är trots allt ganska fantastiskt att den reservation som socialdemokraterna fogade till betänkandet 1978/79:10 blir bifallen ett år efter. Mot bakgrund av vad jag här har beskrivit biträder vi motionärer utskottets hemställan i betänkandet 1979/80:15. När vi nu i dag fattar beslut om bildande av nationalpark i Tiveden och därmed skyddar det unika landskap som Görtiven utgör, är beslutet smått historiskt vad gäller Skaraborgs län. Skaraborgs län får sin första nationalpark. Denna nationalpark blir tillsammans med andra unika naturvärden i Skaraborgs län intressant från turistsynpunkt. Jag vill i detta sammanhang peka på upprustningen av Hornborgasjön och Göta kanal, som socialdemokraterna i Skaraborg tidigare drivit aktivt. Vad gäller Tiveden och allmänhetens möjlighet att nå denna märkliga trollskog bör regeringen nu aktivt medverka till att Tivedsgruppens förslag blir verklighet. Tivedsgruppen har bestått av representanter för Askersunds, Nr 49 Laxå och Karlsborgs kommuner. Kommunerna har från det Tivedsgruppen Tisdagen den lämnade sitt förslag i maj 1978 inte kunnat göra så mycket för att ordna med — 11 december 1979 serviceutbud åt allmänheten. Man har hela tiden väntat på att regeringen skulle fatta beslut om nationalpark. Bildande av natio Jag kan i detta sammanhang nämna att socialdemokraterna i Karlsborgs kommun har tillstyrkt en viss försiktig utbyggnad i Granviksområdet och dess omgivningar. Det är nu av allra största vikt att regeringen genom att ge kommunerna hjälp med viss serviceutbyggnad tar sitt ansvar för förlängningen av det beslut som vi i dag kommer att fatta. Herr talman! Det är inte varje dag, månad eller år som riksdagen fattar beslut om nationalparker. Senaste gången riksdagen fattade ett sådant beslut var 1962. Det är tillfredsställande att riksdagen nu tar sig an trollen i Tiveden.

Herr talman! I det nu förevarande betänkandet nr 15 från jordbruksutskottet behandlas bildande av nationalparker i Skuleskogen i Västernorrlands län och inom Tiveden, som berör Örebro och Skaraborgs län. Förslaget bygger på folkpartiregeringens proposition från i våras, och den tycks ha gått igenom utskottsbehandlingen oförändrad. Med anledning av propositionen har vpk väckt motionen nr 2718. I denna krävs, med bifall till propositionens förslag i övrigt, att den tilltänkta nationalparken i Tiveden skall ha den areal som naturvårdsverket har föreslagit. Detta förslag avstyrker jordbruksutskottet. Såsom grund för sitt avstyrkande anför utskottet synpunkter som har framförts under förslagets remissbehandling. Hänsyn har tagits till remisser som har klart ekonomiska intressen i området som bevekelsegrund. Både domänverket och Munksjö bruk har intresse av att kunna avverka så mycket skog som möjligt i till nationalparken angränsande områden. Sedan propositionen skrevs har domänverket förvärvat den skog som tidigare tillhörde Munksjö. Det förhållandet borde underlätta genomförandet av en nationalparksutläggning i enlighet med naturvårdsverkets förslag. Som ett samhällsägt företag borde domänverket inse betydelsen av att en nationalpark ges tillräcklig areell omfattning. Vad gäller storleken på det område som skall omfattas av Tivedens nationalpark föreslår naturvårdsverket en areal av 1500 hektar. Detta förslag stöds, som också föredragande statsrådet säger i propositionen, av flertalet remissinstanser. Det är bara de instanser som har ett avverkningsintresse i områdets omedelbara närhet som vill gå in och nagga den tilltänkta nationalparken i kanten. Övervägande skäl borde därför tala för att nationalparken i Tiveden ges den utsträckning som naturvårdsverket föreslagit. 145 För att nationalparken i Tiveden skall kunna fylla den dubbla funktionen som dels ett objekt för forskningen kring vårt skogsbruk, dels ett område med enastående naturvärden för det rörliga fritidslivet, måste parken ges tillräcklig omfattning. Då blir det också lättare att freda de mest känsliga delarna av området från den nötning som alltför talrika besökare kan förorsaka. För en tillräckligt stor areal talar också den kraftiga omgivningspåverkan som det moderna skogsbrukets metoder leder till. Att helt skydda området från kantinflytelser från omgivningen torde vara svårt. Men nationalparken måste ges en sådan utsträckning att åtminstone viktiga kärnområden i parken förblir opåverkade av inflytelser från omgivningen. Motionärerna har utgått ifrån att naturvårdsverket har gjort sådana avvägningar, och därför har vi velat stödja verkets förslag till areell utsträckning av Tivedens nationalpark. Jag vill slutligen också framhålla att samtidigt som nationalparkens område undandras skogsbruket, tjänar den skogsbruket i andra områden. Den tjänar skogsbruket genom att ställa ett opåverkat område till den skogliga forskningens förfogande. Inser man det, då framstår kravet på att hålla området opåverkat som särdeles angeläget, och då måste det också ges tillräcklig storlek. A Herr talman! Med det jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till vår motion 2718.

Herr talman! Jag skall bara helt kort be att få uttrycka min stora glädje över det enhälliga betänkande som utskottet har avgivit om bildande av nationalparker i Skuleskogen och Tiveden.

Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har inte särskilt mycket att tillägga. Jag bara konstaterar att utskottet har trott på den version i fråga om storlek på nationalparken som propositionen innebär. Om förslaget likväl går igenom, vilket väl är det troliga, vill jag i alla fall innan debatten är slut framhålla betydelsen av att skogsbruket runt det aktuella området bedrivs med aktsamhet trots att det där inte är fråga om någon nationalpark. Jag befarar att om man bedriver skogsbruk alldeles intill nationalparken med de metoder som numera används så finns det risk för påverkan. Jag såg nyligen i ett nummer av tidningen Vi, kooperationens tidning, som utkom i oktober en artikel just om denna tilltänkta nationalpark. Där visade man bilder på kalhyggen och skogstraktorer som gjorde djupa diken i naturen när de släpade ut virke från området. Det får enligt min mening inte ske sådan påverkan ens i närheten av den här nationalparken, utan där måste skogsbruket bedrivas med aktsamhet.

Herr talman! Både i samband med utskottets besök i de två aktuella områdena och i andra sammanhang har just det resonemang varit aktuellt som Per Israelsson tar upp. Jag vill gärna säga att jag inte har någon som helst anledning att invända emot de förhoppningar som Per Israelsson uttalar här. Tvärtom vill jag göra det uttalandet, som förhoppningsvis har en verkan på den fortsatta hanteringen, att man bör visa hänsyn även till omgivande områden som inte direkt är involverade med nationalparkerna.

Herr talman! I ett särskilt yttrande till jordbruksutskottets betänkande 17 framhåller de socialdemokratiska ledamöterna i jordbruksutskottet vikten av att förslag snarast framläggs i anledning av fritidsbåttrafikutredningens förslag. Utredningen kom redan 1974, och dess förslag har sedan successivt förhalats. Vid upprepade tillfällen har det framhållits att regeringsförslag skall komma — utan att så har skett. Samtidigt fortgår en snabb utveckling av båtlivet, ett båtliv som är viktigt för stora grupper av vår befolkning, inte minst därför att det kan utövas också av människor med begränsade resurser. Därför är det viktigt att samhället går in och länkar in utvecklingen på riktiga vägar och förbättrar möjligheterna till rekreation samtidigt som naturen skyddas och näringslivet i skärgården främjas. Fritidsbåttrafikutredningen framlade förslag i den riktningen. Även de förslag som tagits upp i motion 1977/78:1394 omfattar sådana åtgärder. Nu utlovas en proposition till våren 1980. Vi socialdemokrater vill kraftigt understryka betydelsen av att en sådan proposition verkligen läggs fram och att man inte förhalar nödvändiga åtgärder på grund av någon inbördes oenighet i regeringskretsen eller på grund av beslutskramp inom samordningskanslierna. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Att stora delar av vår natur håller på att förstöras genom det ökade nedfallet som sker vid förbränning av kol och olja börjar väl alltmer stå klart för de allra flesta. Det är inte bara genom mätningar vi kan konstatera detta. Vi kan också direkt konstatera det genom de förändringar som skett i vår natur, både på växtlivet och på djurlivet. Vi vet också att denna negativa förändring till största delen förorsakas av förbränningen av fossila bränslen. I det nu föreliggande betänkandet behandlas ett antal motioner som pekar just på de problem som sammanhänger med den alltmer ökade försurningen av våra vattendrag och med det miljöstörande utsläpp som sker. Detta är i och för sig inte något nytt. Redan den socialdemokratiska regeringen insåg riskerna med det ökade utsläppet av svaveldioxid och vidtog en rad åtgärder, både internationellt och här hemma. Den socialdemokra tiska regeringen hade också ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med de problem som den ökade försurningen medför. Men tyvärr måste jag konstatera att detta program inte har fullföljts. Ej heller har de nya och alarmerande rapporter som på senare tid framkommit föranlett regeringen att ta ytterligare initiativ. Det dokument som är att betrakta som de borgerliga regeringarnas reformpolitik på miljövårdens område har ju blivit tämligen tunt, och skall vi döma av utskottsmajoritetens behandling av de socialdemokratiska motionerna i jordbruksutskottets betänkande nr 18, så kommer denna passivitet att fortsätta. Det är riktigt, som utskottet skriver, att problemet till mycket stor del är internationellt och att Sveriges läge är speciellt utsatt. En mycket stor del av det utsläpp av svaveldioxid som orsakar försurningen av vattendragen i vårt land kommer från andra länder. Vi måste på olika sätt försöka nå internationella överenskommelser som förhindrar ett fortsatt fritt importerat nedfall över vårt land. Men vi måste också försöka att på olika sätt åstadkomma ett minskat utsläpp från våra egna föroreningskällor, och om vi kunde finna lösningar för att återställa redan försurade områden, så skulle vi avsevärt kunna förbättra den situation vi befinner oss i. I de socialdemokratiska motionerna 282 och 1462 pekar motionärerna på den allvarliga situationen när det gäller den alltmer ökade försurningen och på att vi snabbt måste vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen, om de inte skall bli oss helt övermäktiga. I motion 282 påtalas försurningssituationen i bl.a. Örebro län och att försurningen av sjöarna har ökat. 1976 var 65 96 av länets sjöar försurade på grund av svavelutsläpp. 1977 hade siffran stigit till 80 96, och enligt de senaste rapporter som nu kommit fram visar 89 96 av länets sjöar påtaglig försurning. Liknande resultat redovisas också från andra län. En minskning av pH-värdet från 7 till 6 innebär att vattnet blir tio gånger surare. Om pH-värdet minskar från 7 till 5, blir försurningen av vattnet hundra gånger större. Detta om något visar hur allvarlig situationen är. Men motionerna 282 och 1462 tar inte bara upp problemen utan pekar också på åtgärder som skulle kunna förbättra den rådande situationen. Tyvärr nöjer sig utskottets borgerliga ledamöter med att i betänkandet genom att hänvisa till vissa utredningar som arbetar på området säga att riksdagen kan avfärda motionerna. Visst finns det utredningar på området, men varför inte, eftersom vi här har vårt kanske allvarligaste miljöproblem, låta det gamla bevingade uttrycket låt hundra blommor blomma gälla genom att ta vara på alla de idéer och all den fantasi som finns för att försöka bemästra problemen. Ta exempelvis förslaget om avgifter på förbränning av olja utan filtrering. Förslaget har tidigare avvisats, men det kan vara dags för omprövning, då vi på andra områden har den meningen att kostnaden för miljöförstöring skall bäras av den som förorsakar kostnaden. Och då vi vet att det i den rådande ekonomiska situationen är oerhört svårt att få fram medel till nya åtaganden från samhällets sida kan förslaget vara värt att pröva på nytt. Alla hittillsvarande rapporter pekar på att kalkning är ett effektivt medel för att minska försurning. Men om den skall nå effekt, krävs stora och kostnadskrävande insatser under lång tid framöver. Genom att, som föreslås i motion 1462, intensifiera kalkningen på andra områden, exempelvis i jordbruksmarker i avrinningsområdena till våra sjöar, skulle man få en dubbel effekt och även minska försurningen i våra sjöar. Eller ta exempelvis förslaget om övergång till kalk vid avfällningen vid våra reningsverk. Denna övergång till att använda kalk i stället för aluminiumsulfat hör inte till de mest kostsamma men har, där den prövats, visat sig leda till en förbättring när det gäller försurningssituationen. Det bidrag på 10 milj.kr. som årligen betalas ut till kalkning är inte på långt när av den storleksordning som skulle behövas för att bemästra situationen. Enligt beräkningar som nyligen har gjorts av kalkningsbehovet i Örebro län — jag vill återigen ta ett exempel därifrån — skulle det behövas 60-70 milj.kr. under en femårsperiod för att komma till rätta med den försurning som nu sker. Dessutom tillkommer bidrag för underhåll under en lång tid framöver, till den dag vi har lärt oss att bemästra problemet med det ökade svavelutsläppet. I motion 1464 pekas det på hur viktigt det är att få en samlad undersökning av det utsläpp som förekommer från den petrokemiska industri som är belägen vid Stenungsund. En sådan utredning har även länsstyrelsen i Göteborg i en skrivelse begärt att få, men regeringen har hittills avvisat detta med att det görs undersökningar beträffande vissa utsläpp från Stenungsund. Men när det gäller en så tung industri med så många kemiska produkter som i Stenungsund delar vi socialdemokrater i utskottet motionärernas och länsstyrelsens i Göteborg mening att det inte räcker med vissa punktinsatser för att utröna vissa produkters inverkan på miljön. Vad som här är nödvändigt är en samlad undersökning av hela den process som sker i Stenungsund. Det är viktigt att få belyst vad olika kemiska produkter i förening med varandra kan ha för inverkan på miljön. Herr talman! Jag har här pekat på några punkter i de motioner som vi socialdemokrater i jordbruksutskottet samlat i vår reservation. Vi tycker att det finns många synpunkter i dessa motioner som är värda att beakta i det fortsatta arbetet med att komma till rätta med de problem som jag här har tagit upp. Det borde vara angeläget för oss alla att inte bara tro att problemen löser sig själva. Vi måste i stället ta till vara olika erfarenheter och i olika sammanhang pröva och väga samman olika lösningar. Då tror jag, även om problemen är svåra, att de bör kunna bringas till en lösning. Det är den synen som finns i den socialdemokratiska reservationen, som jag, herr talman, ber att få yrka bifall till.

Herr talman! I den socialdemokratiska reservationen krävs att regeringen skall ta kraftfulla initiativ. Reservanterna kräver en miljövårdsavgift på olja, och man vill att regeringen med större kraft skall fullfölja det arbete som man anser att den socialdemokratiska regeringen påbörjade. Reservanterna vill också att regeringen på det internationella planet skall försöka få till stånd överenskommelser. När det gäller de kraftfulla initiativen som man talar om är det väl på det sättet, att kraftfulla initiativ för att göra någonting åt försurningen och börja med kalkning har tagits sedan vi fick en annan regering än den socialdemokratiska. Det är riktigt som det står här, att den socialdemokratiska regeringen påbörjade vissa saker, men de stora satsningarna har ju gjorts först därefter genom en proposition 1976/77. Håkan Strömberg säger att man skall försöka lägga kalken också på jordbruksmarken. Det är ju något som man redan jobbar med, något som man i praktisk handling redan börjat försöka med. Det är väldigt litet som man i dag placerar direkt i sjön — man kalkar tillrinningsområdena och lägger istort sett bara krossad kalksten i lekvattnen. Men man har, efter de senaste rönen, börjat diskutera om man inte skall göra det heller, därför att när kalkstenen kommer i vattnet oxiderar den. Den blir ganska beständig då och slutar att vittra. Men det är väl inte helt klart — det är bara iakttagelser under försöken. Sedan säger man att det skall göras en större satsning på det internationella planet, för det är därifrån som de flesta föroreningarna kommer. Här tycker jag att utskottsskrivningen är betydligt starkare än reservanternas skrivning.

Utskottet förutsätter att man från svensk sida med kraft kommer att verka härför.” Jag tycker som sagt att den skrivningen är starkare än den som reservanterna redovisar. När det gäller miljövårdsavgifter på olja, så är det ju någonting som kommer att verka i exakt samma riktning som socialdemokraterna motsatte sig tidigare här i dag. Avgifterna kommer att höja priset på olja och därmed också höja hyrorna och kostnaderna för företag och industrier som nyttjar olja. I fråga om Stenungsund är det naturligtvis ett väldigt stort problem med petrokemisk industri och den miljöförstöring som den innebär. Men här har ju hänt en hel del sedan 1977, då man begärde dessa utredningar. Man håller, som Håkan Strömberg också sade, på med utredningar i dag. Stenungsunds kommun och industrierna där satsar varje år ca 100 000 kr. på att undersöka vad som händer. Skall man göra någonting måste man väl ta ett större område än bara Stenungsund, för miljöpåverkan sker över ett betydligt större område. Vi har ju också andra koncentrationer av industrier som vi borde se på, inte minst då i Göteborgsområdet. Regeringen handlägger f. n. en hel del frågor som har anknytning till detta, och i utskottet utgår vi från att man i varje fall delvis kommer att ta hänsyn till de synpunkter som Nr 49 motionärerna framfört. Tisdagen den Med vad jag anfört yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! När Lennart Brunander säger att det var den borgerliga regeringen som införde kalkningsbidragen vill jag framhålla att det ändå var den socialdemokratiska regeringen som tog initiativet och beslutade satsa 50 milj.kr. på försökskalkning under en femårsperiod. Det skulle då göras en utvärdering. Men det är riktigt som Lennart Brunander säger, att det också funnits vissa betänkligheter mot att använda kalk. De resultat som hittills nåtts är emellertid så positiva att man redan nu bör kunna utvärdera detta och sedan fortsätta efter femårsperiodens slut. Vi har ingenting att erinra mot utskottets skrivning om de internationella överenskommelser som Sverige anslutit sig till och som man anser vara nödvändiga. Där är vi helt eniga i utskottet. Oenigheten gäller de inhemska problemen — såväl försöken att medverka till ett bekämpande av utsläppen som försöken att på olika sätt åstadkomma förbättringar när det gäller redan förstörd miljö. I det avseendet tycker vi reservanter att vi gått hårdare fram i vår skrivning. Vi begär inga orimligheter av regeringen, utan vad vi begär är att regeringen, när man tar itu med dessa frågor, beaktar de synpunkter och förslag som finns i den socialdemokratiska reservationen. Jag tror att vi är överens om att det rör sig om mycket allvarliga problem och om att vi bör tillgripa all tänkbar fantasi och ta till vara all den kunskap som vi kan komma fram till på det här området. Det är vad vi velat ge uttryck föri vår reservation. Även om utskottsmajoriteten inte nu har velat sluta upp bakom våra krav vågar jag ändå hoppas att kammarens ledamöter skall bifalla den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Jag sade inte att det var problem med kalkningen i dess helhet. Jag delar Håkan Strömbergs uppfattning, att man nått goda resultat med kalkningen och att man med kalkningen i framför allt tillrinningsområdena nått det bästa resultatet. Då har det varit litet större problem med den kalkning som gjorts direkt i vattnet. Men när det gäller lekvatten för fisk kan det vara riktigt att göra så. Om vi nu är överens om skrivningen när det gäller det internationella engagemanget tycker jag nog att det var litet onödigt att reservera sig på den punkten. Ser man på problemkomplexet i dess helhet tror jag inte att det råder någon större skillnad i uppfattningarna. Vi måste alltså göra något här. Den enda skillnaden skulle väl i så fall vara att vi inom utskottsmajoriteten har litet större tilltro till den sittande regeringen än vad socialdemokraterna har.
Herr talman! Jag vill bara göra ett tillrättaläggande. I vår reservation föreslår vi en ändring av den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar med ”I budgetpropositionen” och på s. 7 slutar med ”utskottet anfört”. Här utelämnas helt frågan om det internationella åtagandet.

Herr talman! Den fråga som Håkan Strömberg m.fl. har tagit upp i sina motioner är ytterligt allvarlig och kommer att bli en mänsklighetens ödesfråga om ingenting sker. Vad som i motionerna sägs av Håkan Strömberg, Kjell Nilsson m.fl. är tyvärr skrämmande riktigt. När det gäller Blekinge kan jag omtala att av de 1 200 sjöar som där finns är 750 sjöar mer eller mindre svårt försurade. En del av dessa är redan nu tomma på fisk. Om jag har något att invända emot historieskrivningen skulle det i så fall vara att jag själv år 1974 väckte en motion med samma innebörd som den Strömbergska motionen i år i vad gäller en särskild miljövårdsavgift. Jag för min del föreslog att denna borde utgå enligt liknande principer som gäller för vattenlagens s.k. 2:10-medel. Men underliga äro vägarna i detta hus. Den motion som jag väckte i frågan 1974 avstyrktes av utskottet med Håkan Strömberg som värderad ledamot under motiveringen att ingen skulle kunna köpa sig fri från miljövården. I år återkommer en motion med samma innehåll men med socialdemokratiskt förtecken, och då avstyrks den av mina egna kumpaner. Sedan kan man beroende på utgångspunkten diskutera vem av oss det är som sig omvänt och sig bättrat haver. Jag har inte följt den socialdemokratiska reservationen i år, vilket ju annars borde ha legat ganska nära till hands. Orsaken är att det har hänt ganska mycket på den här fronten sedan dess — inte något som direkt tagit sig uttryck i omfattande åtgärder, det kan jag hålla med Håkan Strömberg om. Men inte minst på den internationella fronten har det hänt ganska mycket. Det senaste som hänt är just den här överenskommelsen som miljöministrar skrev under i mitten av november. Den kalkning som ofta nämns i motionerna är kanske inte alltid det allena saliggörande botemedlet. Den hjälper — det är sant — men inte för någon längre tid. Den ger ganska kortvariga uppgångar i pH-värdet. Vi vet inte riktigt vilka följder användningen av kalk kan få. Det kan exempelvis uppstå mekaniska skador på de för fiskens lek så väsentliga kransalgerna. Vi vet inte heller vilka kalksorter som skall användas var, om det skall vara släckt eller osläckt kalk, om det skall vara mjölmalen kalksten, om det skall vara singelmald eller ännu grövre kalk. Det är en hel mängd saker som behöver utforskas. Likaså gäller frågan var vi skall sprida kalken. I vissa sjöar är det kanske lämpligast att sprida den mitt i sjön, i andra är det bäst att sprida den vid strandbältet och i somliga bör den spridas i tillrinningsområdena. Under den allra senaste tiden har Lundalimnologerna kommit med en helt ny metod, som har kallats för contracidmetoden. Grovt förenklad kan den beskrivas så. att man harvar det översta sedimentet på sjöbottnen och byter ut det mot en natriumladdad jonbytare. Fråga mig inte vad en jonbytare är, för det drömmer jag inte om att kunna säga . Man har emellertid kunnat läsai Nr 49 Lunds universitets meddelanden — som vi ju får här i huset — om den här metoden och hur mycket man väntar sig av den. Operation Rädda Lilla Galtsjön, som det heter, kommer enligt universitetets meddelanden att få en enorm betydelse för vattenvården runt om i världen. Därför skall vi kanske vänta litet med att sätta i gång åtgärder i full skala med andra metoder. 1976 bestämde ju riksdagen om ett tiomiljonersanslag för kalkning av sjöarna. Kalkningen skulle försöksvis ske under en femårsperiod. Vi har nätt och jämnt börjat med dessa försök och vet egentligen inte någonting annat än att kalken hjälper omedelbart på mindre områden. Men verkan på lång sikt — med hänsyn till allt det som jag n ss nämnde -— vet vi ingenting om ännu. Därför kan det, som sagt, vara skäl i att vänta litet. Vi bör också avvakta och se vad contracidmetoden kommer att innebära. Men sedan måste någonting verkligen ske — det håller jag helt med Håkan Strömberg om. Men vi bör inte föregripa några försök och vidta åtgärder som kan visa sig olämpliga. Det är av denna orsak som jag nu har gått ifrån den uppfattning som jag hade 1974 och ansluter mig till utskottets hemställan till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast för att ta upp en liten diskussion med Lennart Brunander om Stenungsundsindustrin och de krav som länsstyrelsen och vi som står bakom motionerna 1465 och 1464 har ställt för att få en samlad undersökning av Stenungsundsregionens utsläpp. Om utskottsledamöterna och Lennart Brunander har läst ordentligt i Göteborgs och Bohus läns länsstyrelses promemoria, som beskriver utvecklingen i Stenungsund, tycker jag att de har tagit litet lättsinnigt på det hela. Vi har ju fått fram nya metoder som gör det möjligt att mäta utsläppen på ett annat sätt. Det är ett mera finmaskigt nät än tidigare. Läser man på rätt sätt förstår man att de koncessioner som nu beviljats sannolikt aldrig skulle ha beviljats, om man hade haft tillgång till dagens mätteknik. Den samlade mängden utsläpp i Stenungsundsområdet är egentligen redan nu större än vad som borde vara tillåtet. Utskottets konstaterande att det finns många andra industriutsläppsområden i vårt land som behöver kontrolleras är riktigt. Det är lika riktigt att säga att det inte finns något annat område i Sverige som har en så stark koncentration av processtekniska industrier som Stenungsundsregionen. Det är också riktigt att konstatera att Stenungsundsregionen är så relativt nyutbyggd att man har tillfälle att göra forskningar som kanske inte kan utföras på något annat ställe i världen just nu. Trots detta bör man inte säga att ingenting skall göras på andra håll. Länsstyrelsen påpekar också att Göteborgsregionen är starkt utsatt. I hela västkustområdet är naturen mycket ömtålig. Det är ett kalkfattigt område med mycket stor risk för försurning. Jag tror inte att jag gör mig skyldig till någon överdrift, när jag säger att det kanske är bara ett fåtal eller någon 15 enstaka sjö i hela västkustområdet, från Göteborgsregionen över Stenungsundsregionen upp till Uddevalla, som fortfarande inte är försurad. Med de metoder och möjligheter man har i dag skulle man kunna gå in och göra en samlad undersökning av den processtekniska industrins koncentration till Stenungsundsområdet. Den skulle kunna bli av betydelse för vårt land, inte bara när det gäller utvecklingen av regionen som sådan, sedd ur hälsooch miljövårdssynpunkt, utan också när det gäller möjligheter att ta fram nya metoder. Jag tror nämligen på en utveckling av den processtekniska industrin och den petrokemiska industrin — delvis som en fortsättning av den strukturförändring som är på gång, där västkustens tidigare starkt dominerande verkstadsteknologi håller på att reduceras, som alla känner till, och efterträdas av processtekniska industrier, inte minst av den typ som finns i Stenungsund. Vad vi vill åstadkomma med en utredning och med en observans härvidlag är alltså dels att man här kan kontrollera ett tidigare orört område, som nyligen har börjat högexploateras, dels att man kan göra rön som man kan använda för att säkra en petrokemisk industri även i fortsättningen. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Socialdemokraterna har i näringsutskottets betänkande nr 13 reserverat sig till förmån för upprättandet av kommunala varuförsörjningsplaner. Vi anser att det är viktigt att kommunerna här, liksom på andra för medborgarna vitala serviceområden, känner ett planeringsansvar och i möjligaste mån ser till att kommuninvånarna har tillgång till en god varuförsörjning, speciellt beträffande livsmedel och övriga dagligvaror. Detta är tyvärr något som inte längre är självklart. Det är inte bara de konsumentgrupper som saknar bil och har svårt att gå långa sträckor som nu drabbas. Vårt förslag om kommunala varuförsörjningsplaner skall alltså ses mot bakgrunden av den snabba strukturomvandlingen inom handeln under 1960 och 1970-talen och vad den har inneburit i form av ökande problem både för glesbygdsbefolkningen och för dem som bor i städernas bostadsområden. Antalet butiker fortsätter nu att minska. Därmed ökar utglesningen av butiksnätet och problemen för utsatta konsumentgrupper. Genom att riksdagen fattar beslut om en lag om kommunala varuförsörjningsplaner, som vi önskar, skulle kvaliteten på kommunernas planering på detta område väsentligt kunna höjas. Med en varuförsörjningsplan i botten och med möjlighet att inhämta de uppgifter som kan behövas skulle kommunerna på ett betydligt bättre sätt än som f. n. är möjligt kunna planera dagligvaruservicen i nya bostadsområden. Man skulle också mot bakgrunden av den totalbild som man har av dagligvaruförsörjningen bättre kunna ta ställning till byggplaner som innebär byggande av stora varuhallar och stormarknader — när det är rimligt att dessa byggs resp. när det med hänsyn till omständigheterna är klart olämpligt. Vi har tyvärr sett alltför många exempel på hur enskilda företagare, genom att ge en överdriven bild av vad konsumtionsunderlaget tål i en viss kommun, har lyckats förmå kommuner att ge klartecken till stora varuhallar. Sedan har de små butikerna i angränsande bostadsområden fallit som käglor. Med en ordentligt utarbetad varuförsörjningsplan hade man bättre kunnat överblicka konsekvenserna redan från början. Låt mig sedan gå över till en annan fråga som har tagits upp i samma betänkande. Det gäller Birger Rosqvists m.fl. motion med förslag att riksdagen beslutar att hos regeringen begära snara förslag i syfte att ge kommunerna verkligt inflytande över butiksetableringarna. Bakgrunden till den socialdemokratiska motionen är såvitt jag kan förstå bristfälligheterna i nuvarande bygglag med dess i princip eviga byggrätter oavsett ändrade omständigheter. Vi har sett exempel på hur industrioch lagerlokaler bildligt talat över en natt kan förvandlas till stormarknader och stora varuhallar, trots en enhällig opinion från kommunala förtroendemän, Nr 49 köpmän och löntagarrepresentanter och trots att alla har varit överens om att Tisdagen den stora skadeverkningar på existerande butiksnät kommer att bli följden. Man — 11 december 1979 har ändå inte kunnat göra någonting på grund av den nuvarande bygglagstiftningens stela utformning. Motionärerna tar upp problemet och säger att det sannolikt krävs en kommunal tillståndsprövning av all nyetablering och utbyggnad av detaljhandeln med livsmedel enligt särskild lag. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har ansett att eftersom en särskild arbetsgrupp inom bostadsdepartementet nu har lagt fram förslag till en ny planoch bygglag, som ger kommunerna väsentligt större möjligheter att styra markanvändningen än f. n., kan vi för dagen nöja oss med det. Jag vill dock peka på att det förslag som har lagts fram inom bostadsdepartementet säger att den byggnadsrätt som det kommande detaljplaneinstitutet ger blir tidsbegränsad. Om arbetsgruppen får som den vill blir det också fråga om mera preciserade ändamålsbestämningar i detaljplanen framöver än vad som nu är möjligt. Man kan då redan i planen skilja mellan exempelvis stormarknader och annan handel. Byggnadsnämnden får vidare möjlighet att göra en allmän lämplighetsprövning av planer, såvida det är fråga om ett väsentligt ändrat sätt att använda byggnader.

Med utgångspunkt i arbetsgruppens förslag kan man säga att den socialdemokratiska motionen i allt väsentligt tillgodosetts. Därmed vill vi låta oss nöja. Jag vill, herr talman, avsluta mitt anförande med att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen i näringsutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Så sent som hösten 1977 beslöt riksdagen om riktlinjer för åtgärder på distributionsområdet. Riktlinjerna innebär bl.a. att kommunerna frivilligt kan upprätta s.k. varuförsörjningsplaner. En kommunal planering av varuförsörjningen är samtidigt en förutsättning för statligt stöd till kommersiell service i glesbygder. Trots att endast två år förflutit sedan riksdagen beslöt om dessa riktlinjer har utvecklingen gått snabbt. Konsumentverket har i september 1979 redovisat att varuförsörjningsplaner finns klara i ett 50-tal kommuner och att arbetet med att upprätta sådana planer pågår i ytterligare ca 80 kommuner. Erfarenheterna av det år 1977 beslutade systemet med frivilliga varuförsörjningsplaner är således mycket goda. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå att socialdemokraterna framhärdar i sin vilja att införa obligatorium för kommunerna på detta område.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

Herr talman! Jag vet inte om det är att anse som ett utslag av regleringslusta att kämpa för att människor skall ha tillgång till närservice i bostadsområdena och för att inte all varuhandel skall tas över av stora varuhallar, stormarknader och liknande. I så fall tar vi nog på oss den här regleringslustan. Vi anser att det är så viktigt att människorna har sin varuförsörjning tryggad på ett tillfredsställande sätt i bostadsområdena och i kommunerna att det får ta över alla de svepande epitet som man från moderat håll riktar mot oss på den här punkten. Jag vill säga till Margaretha af Ugglas att vi i så fall inte är ensamma om den här regleringslustan. Det erkänns av alla — även av utskottets majoritet — att kommunerna har ansvaret att se till att kommuninvånarna har sin varuförsörjning tryggad. Men då måste man också se till att kommunerna får de medel till sitt förfogande som de behöver. Det är skillnad mellan de medel som kommunerna har till sitt förfogande om de har en lagstiftning bakom ryggen och om de inte har det. Kommunerna har f. n. inga möjligheter att från butiksinnehavare inhämta de uppgifter om planerad förändring som de anser sig behöva. Därför kan man inte sätta likhetstecken mellan de möjligheter som kommunerna har med en lagstiftning bakom ryggen och de mer begränsade möjligheter de har om de skall arbeta helt utan stöd av en lagstiftning. Den s.k. frivilliglinjen är alltså ett betydligt sämre alternativ för kommunerna, eftersom de då många gånger inte kan få in de uppgifter de behöver. Sedan vill jag säga att vi befinner oss i gott sällskap i arbetet för varuförsörjningsplaner i alla kommuner. I utskottets betänkande finns en uppgift om att jämställdhetskommittén har presenterat en nationell plan för jämställdhet i vilken det sägs att man bör upprätta varuförsörjningsplaner i alla kommuner för att säkra kommuninvånarna tillgång till rimlig kommersiell service. Det finns alltså många starka skäl som talar för att man nu tar tag i det här. Problemen blir bara värre och värre, och de löser sig inte automatiskt med hjälp av marknadskrafterna, något som Margaretha af Ugglas möjligen tror.
Herr: talman! Visst är vi ense om att arbeta för varuförsörjningsplaner, Lennart Pettersson. Jag har själv varit med om det här betänkandet från jämställdhetskommittén. Vi tycker att detta är alldeles utmärkt. Men vi har sett att man med frivilliglinjen är på väg att åstadkomma den utveckling som vi eftersträvar. Jag frågar mig då: Varför skall man två år efter det att riksdagen fattade detta beslut — två år under vilka så mycket har hänt — gå in och kräva ett obligatorium? Det är detta jag tycker är utslag av regleringslusta.
Nr 49 Herr talman! Det förhållandet att så många kommuner har satt i gång Tisdagen den verksamhet av detta slag visar att det finns ett stort behov av att gripa sigan 11 december 1979 detta och att det av många kommuner bedömts som en viktig angelägenhet. Men tyvärr får vi nog räkna med att inte alla kommuner kommer att ta på sig — Varuförsörjningsdenna uppgift, om inte riksdagen uttalar att detta är en så viktig angelägenhet — planer m.m. att den skall vara obligatorisk. Faktum kvarstår att det i varje kommun finns invånare och att invånarna i samtliga kommuner behöver en god varuförsörjning. Den uppgiften klarar man inte, oavsett om det gäller en glesbygdskommun eller en tätortskommun, utan en ordentlig varuförsörjningsplan. Vi ser i kommun efter kommun — jag kan tala av viss egen erfarenhet, eftersom jag sitter med i styrelsen för ett konsumentkooperativt företag — att dessa problem blir allt viktigare för kommunerna. Dessa behöver de ökade möjligheter som en lagstiftning på detta område skulle ge. Denna lagstiftning innebär inte bara att kommunerna åläggs att upprätta varuförsörjningsplaner utan också att kommunerna ges möjligheter att inhämta uppgifter för att kunna åstadkomma hyggliga varuförsörjningsplaner. Detta kan aldrig bli fallet med den ordning som f. n. råder. Det är därför som vi behöver en lagstiftning på detta område. Det skall inte införas en mängd byråkratiskt krångel, men ett minimum av lagreglering måste vi ha, om kommunerna skall kunna sköta denna uppgift på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! I motion 1978/79:2025 som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 13 tar vi upp frågan om behovet av kommunalt inflytande på etablering av större enheter inom dagligvarubranschen, dvs. detaljhandeln med livsmedel. Vi har begärt snara förslag från regeringen vilka skulle ge kommunerna ett verkligt inflytande på detta område. En koncentration av butiker och varuhus till ett kommuncentrum medför nackdelar. Det medför extra investeringar för tillfartsvägar, gator och parkeringsplatser. Annan trafik hindras. Problem med avgaser från bilar, och inte minst trafikolyckstillbud, kommer in i bilden. Koncentrationen medför också att mindre butiker i ytterområden slås ut i konkurrensen, och det får till följd att icke bilburna människor får problem med sin tillgång på dagligvaror. För den bilburne kommer också resekostnaden in i bilden. Om en kommun i dag säger nej till en butiksetablering kan beslutet inte grundas på någon lag. Beslutet kan överklagas och undanröjas. Vi har funnit det angeläget att kommunerna och inte marknadsintressena ges möjlighet att avgöra så viktiga delar av samhällsutvecklingen som storbutiksetableringen utgör. Nu kan jag läsa i utskottsbetänkandet att ytterligare en utredning tillsatts och också hunnit lämna förslag sedan vår motion väcktes i januari. Det framhålls också att förslag skall framläggas så småningom. År 1985 skall vi kunna få en ny bygglag, som ger kommunerna möjlighet att bättre styra markanvändningen. Det dröjer alltså fem år innan vi är där. 161 Jag kan bara säga, herr talman, att i den kommun varifrån jag kommer hade vi behövt den möjligheten redan nu. Om distributionsutredningens förslag från 1975 hade följts, skulle den möjligheten ha funnits nu, även om vi hade fått räkna med en viss ”karenstid”. Herr talman! Jag vill till slut bara konstatera att etableringen av större " varuhus med livsmedelsförsäljning går snabbare än vad vi har möjlighet att reglera via lagstiftning här i riksdagen. De borgerliga regeringarna har inte gjort sig någon brådska att avhjälpa det problemet.
Herr talman! På den här punkten är utskottet enigt. Från socialdemokratisk synpunkt kan jag naturligtvis extra understryka de problem som Birger Rosqvist har pekat på. Det är inte bra som det är f. n. med de många kryphål som finns i nu gällande bygglagstiftning. I och för sig hade det varit befogat med en speciell lag när det gäller tillstånd för större butiksetableringar. Å andra sidan har vi från socialdemokratiskt håll ansett att en sådan här fråga egentligen löses bäst inom ramen för en generell lagstiftning på planområdet. Det har varit vårt motiv för att nöja oss med utskottets skrivning på den här punkten. Det är klart att vi är litet tveksamma inför den långa ikraftträdandetid som har aviserats. Man kan i och för sig fråga sig om det skall vara nödvändigt att dröja så länge som till 1985. Men den saken får vi väl i så fall ta upp i annat sammanhang. Det viktigaste är dock att näringsutskottet enhälligt har erkänt de problem som existerar och redovisat vad som är på gång. Därmed har man också sagt att man hyser förståelse för motionärernas önskan att komma till rätta med problemen.

Herr talman! Riksdagen har nu att ta ställning till regeringens förslag om fortsatta riktlinjer för den fysiska riksplaneringen. Här finns vissa konflikter mellan olika intressen. Begreppet brukningsvärd jordbruksmark är onekligen värdeladdat. Per Bergman kommer senare att redogöra för vår principiella syn på konflikten mellan brukningsvärd jordbruksmark och andra intressen och behandlingen av vissa motionskrav i den delen. Vattenkraftsutbyggnaden är ett annat kontroversiellt område. Jag skall i mitt anförande till större delen uppehålla mig vid dessa båda frågor. Propositionen har aktualiserat en rad motioner med blandade krav på dessa båda områden. Civilutskottet föreslår ändringar i vissa avsnitt av propositionen. Utskottet föreslår bl.a. väsentliga ändringar när det gäller planerade utbyggnader i Västerdalälven. Utskottsmajoriteten — socialdemokraterna, centerpartisterna och folkpartisterna — menar att tungt vägande intressen talar för den aktuella älvsträckans undantagande från utbyggnad. Civilutskottets betänkande handlar också om den framtida vattenkraftsutbyggnaden i hela vårt land. Det finns en rad motioner om att vissa älvsträckor skall undantas från kraftverksutbyggnad. Jag skall uppehålla mig vid två projekt. Västerdalälven nedanför Hummelforsen söder om Vansbro ned till sammanflödet med Österdalälven anser vi bör räddas från en framtida kraftverksutbyggnad. Fem olika kraftverksprojekt berörs av det ställningstagande riksdagen i dag står inför. Striden om den aktuella älvsträckan har kommit i ett nytt läge. Jag kan i det sammanhanget citera en lokaltidning i Dalarna som använde rubriken ”Älvräddarna närmare segern”. Den lokala folkopinionen kan efter dagens riksdagsbeslut andas ut — den kommer att kunna inkassera en välförtjänt framgång efter sin målmedvetna, närmare tolv år långa kamp. Opinionen längs Västerdalälven mot en utbyggnad har tilltagit under årens lopp. Civilutskottet har på ort och ställe tagit del av aktuella utbyggnadsplaner och lyssnat på människornas argument mot en utbyggnad. När frågan behandlades i utskottet och vi socialdemokrater yrkade bifall till motionerna uppstod viss förvirring i det borgerliga lägret. Först efter bordläggningsyrkande kröp centern och folkpartiet gemensamt till korset och gick på vårt yrkande. Folkpartiet och centern har därmed tagit sitt förnuft till fånga. De har i slutomgången följt motionärernas krav och tillmötesgått den opinion och de stämningar som vi i civilutskottet mötte vid resan i Kopparbergs län sommaren 1979. Herr talman! Med tillfredsställelse konstaterar vi nu att det av allt att döma finns en betryggande majoritet i riksdagen mot en utbyggnad av de aktuella sträckorna i Västerdalälven. Moderaterna är isolerade i sin strävan att offra oersättliga naturvärden i Västerdalälven. Jag noterar att inte mindre än sex moderater är anmälda på talarlistan, och jag skall självfallet med intresse ta del av deras argument. Moderaternas reservation nr 1 angående Västerdalälven tyder på att debatten kommer att beröra kontroversiella älvutbyggnader. Reservanterna talar om ensidiga bevarandeintressen m.m. Och visst kan man tala om ensidighet — frågan är bara på vilken sida den finns. Jag har svårt att tro att Tore Nilsson i Agnäs och Hans Wachtmeister m.fl. står bakom moderatreservationen och villkorslöst följer nämnda tolkning. Lika svårt har jag ått tro att dessa båda moderater går med på att offra Kymmen med dess ekologiska värden, som skulle spolieras för all framtid. Det andra projektet, Kymmenprojektet, hör hemma i Sunne och Torsby kommuner i Värmlands län. De vatten det här gäller verkar de borgerliga vara ense om att offra. Vi socialdemokrater har i en reservation klart deklarerat vår ståndpunkt. Vi menar att även de här vattnen bör undantas från utbyggnad. Vårt ställningstagande är till stor del baserat på remissinstansernas yttranden i det aktuella ärendet. Många remissinstanser förordar ett nej till planerad utbyggnad av Kymmen och därmed sammanhängande sjösystem. Värmlands naturvårdsförbund, Svenska naturskyddsföreningen, naturvårdsverket m.fl. säger nej till utbyggnad. Länsstyrelsen i Värmlands län har vid två tillfällen behandlat frågan. Båda Nr 49 gångerna har den gått emot en utbyggnad. Landshövding Rolf Edberg, en Tisdagen den mycket uppskattad naturvän och miljökämpe, har tillsammans med den 11 december 1979 socialdemokratiska majoriteten i länsstyrelsen sagt nej till utbyggnad. Landshövding Bengt Norling har med samma majoritet i remissyttrande till jordbruksdepartementet upprepat kravet på att Kymmenprojektet inte skall komma till stånd. Om kammaren i dag följer majoritetsskrivningen, kommer jordbruksminister Anders Dahlgren och den borgerliga regeringen att slutligen avgöra ärendet. I dag är LRF, Lantbrukarnas riksförbund, huvudintressent i projektet. Det är mot den bakgrunden jag menar att det borde vara riksdagen som avgör ärendet och inte regeringen. I varje fall kommer Anders Dahlgren att delta i regeringsbeslutet och slutligen påverka detta. Herr talman! Partiordförande Olof Palme och vår gruppordförande i civilutskottet, Per Bergman, har i samband med behandlingen av Sölvbackaströmmarna klart och tydligt redovisat socialdemokraternas principiella syn på dessa frågor. Både det tidigare och det nu aktuella ställningstagandet speglar vårt partis uppfattning om hur man bör gå fram när det gäller en framtida utbyggnad av vattenkraft. Vi menar att de mindre vattendragen bör undantas — och det av många skäl. För det första anser vi att en utbyggnad av dem innebär oacceptabelt stora ingrepp ur miljösynpunkt. För det andra ger de alltför små tillskott av elektrisk kraft. De har varken var för sig eller ens tillsammans någon avgörande betydelse för landets framtida kraftförsörjning. För det tredje växer kravet från den lokala opinionen. Allt fler upplever vattenkraftsutbyggnader som ytterst kränkande åtgärder i deras traditionella livsmiljö, i synnerhet när de ser hur litet av energi som blir resultatet. Vi socialdemokrater har gjort vår avvägning. Oftast finner vi att den här typen av utbyggnader inte står i någon rimlig proportion till den övriga samhällsnyttan. En sammanvägning av de sakliga argumenten ger tillräckligt tunga och avgörande skäl för att exploateringen av exempelvis Västerdalälven och Kymmen inte skall komma till stånd. Vad är då det mångomtalade projektet Kymmen? Herr talman! Kymmenprojektet är ett kombinerat regleringsoch överledningsprojekt, som berör sjöarna Rottnen, Kymmen, Stora Gransjön och Lekvattensjön samt älvarna Rottnan, Granån och Kymsälven. Naturvårdsintressena menar med all rätt att oersättliga ekologiska värden går till spillo om projektet kommer till stånd. Ett förverkligande av projektet innebär att man för all framtid spolierar oersättliga naturtillgångar. Länsstyrelsens majoritetsbeslut är baserat inte minst på de oacceptabla konsekvenser projektet får för landskapet i ett stort och mycket vackert naturområde. En utbyggnad skulle innebära en sänkning av nuvarande vattennivå med inte mindre än sju meter. Rottnaälven är den längst outbyggda älvsträckan i södra Sverige och har mycket höga naturskyddsoch rekreationsvärden. BI. a. finns här en för Värmland och troligen för hela landet unik storöringsstam. som är av mycket stor betydelse 169 för fritidsfisket. Ca 5 mil av älvsträckan förstörs. Inte mindre än 3 mil torrläggs helt inkl. Granån och Kymsälven. Alla borde inse vad det skulle betyda. Sist, men inte minst, ger projektet Kymmen relativt låg energitillförsel och betydligt mindre än de omstridda Sölvbackaströmmarna. Älvräddarnas samorganisation har i skrivelse till civilutskottet framfört sina synpunkter. De kan inte se några skäl för att projektet skall tillåtas. Centerns ställningstagande till Kymmen är för många ett stort frågetecken. Man vill å ena sidan vara ett miljöparti, i varje fall utåt. I nästa andetag offrar man oersättliga naturvärden. Trovärdigheten står verkligen på spel, herr talman! Inför den förestående voteringen hoppas alltjämt många att någon eller några från de borgerliga partierna skall känna sitt ansvar och för framtida generationer spara de naturvärden som Kymmenprojektet annars kommer att förstöra. Var står mina borgerliga kolleger på Värmlandsbänken: Karl Erik Eriksson, Karl-Eric Norrby m.fl.? Det fanns en majoritet i kammaren mot en utbyggnad av Sölvbackaströmmarna. Vi socialdemokrater ställde upp även den gången. Tillsammans med rätt många från det borgerliga lägret gav vi den 21 november i år regeringen i uppdrag att förhandla med kraftverksbolaget om att Sölvbacka inte skall komma till stånd. Det kommer att kosta pengar, och till den frågan får vi återkomma senare. Dagens aktuella fråga är intressant så till vida att riksdagen nu har möjlighet att säga nej — innan regeringen över huvud taget avgjort frågan. Det är med den utgångspunkten jag menar att ni som inte följde partilinjen förra gången även i dag bör känna ert ansvar. Även den här gången borde sakfrågan för många borgerliga gå före partipolitiken. Kommer ni som stöder utbyggnaden av Kymmen verkligen att kunna möta människorna och känna att ni gjort en för den enskilde och för samhället riktig avvägning? Den 21 november var det Sölvbackaströmmarna i Jämtland. I dag är det Kymmeni Värmland. Just i den debatten sade Eivor Nilson att det är dags för oss politiker att lyssna på människorna. Hon sa vidare, att striden om Sölvbacka inte var någon gröna-vågen-romantik. Jag har velat påminna kammarens ledamöter om dessa ord, herr talman. Jag är övertygad om att vi i denna kammare kommer att få lyssna till liknande tongångar och debattinlägg i framtiden. Eivor Nilson och många andra! Till er vill jag säga: Ställ upp på Kymmen i dag ! Rösta med den socialdemokratiska reservationen! Det bör vara ännu lättare för oss att enas den här gången, eftersom det inte kostar skattebetalarna några pengar genom förhandlingar med kraftintressen. Inom kort går vi till votering — i varje fall om några timmar eller i morgon förmiddag. Jag vädjar än en gång till Eivor Nilson, Tore Nilsson, Hans Wachtmeister m.fl.: Låt sakfrågan vara avgörande och bortse från partitaktik och prestige. Med liknande argument sade riksdagen nej till Sölvbacka. Därför bör riksdagen i dag säga nej till utbyggnad av Västerdalälven och Kymmen. Med detta, herr talman, vädjar jag än en gång till mina kolleger att i den Nr 49 kommande voteringen rösta för den socialdemokratiska reservationen. Tisdagen den Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 av Per Bergman m.fl. 11 december 1979 Herr talman! Till sist skall jag helt kort beröra reservation nr 4 som tar upp frågan om en aktuell utvidgning av hamnen i Vallhamn på Västkusten. — Den fysiska riks Folkpartiregeringens beslut av den 13 september i år har tidigare varit — planeringen föremål för kritik i denna kammare. Vi socialdemokrater anser att regeringen borde ha avvaktat med detta beslut, så att vi därmed hade kunnat realbehandla frågan i samband med dagens riksdagsdebatt. Inför regeringens handläggning av ärendet var det på remiss hos bl.a. planverket och naturvårdsverket. Båda dessa centrala organ avstyrkte förslaget och menade att skadeverkningarna av den planerade utbyggnaden inte är försvarbara ur samhällssynpunkt. Med andra ord, en utvidgning av Vallhamn anses innebära alltför stora konflikter med övrig samhällsplanering. Herr talman! Vi reservanter beklagar regeringens redan fattade beslut, som f. ö. togs tre dagar före valet den 16 september, och vi menar att den nuvarande regeringen nu i efterhand bör så långt möjligt begränsa effekterna av folkpartiregeringens förhastade beslut. Fastställelsen bör inte tas som intäkt för utvidgning av hamnverksamheten i Vallhamn. Riksdagen har behandlat frågan om den framtida trafikpolitiken och bl.a. krävt nya riktlinjer för den framtida hamnplaneringen. Således bör ytterligare avväganden och ställningstaganden avvaktas i väntan på en samordnad hamnplanering i vårt land. Herr talman! Med vad jag här anfört yrkar jag bifall till såväl reservation nr2 som reservation nr4 av Per Bergman m.fl. vid civilutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Jag ber kammaren om ursäkt för att jag tar till orda, men Magnus Persson har angripit både oss i centern och andra borgerliga ledamöter och också namngivit bl.a. Karl Erik Eriksson och Karl-Eric Norrby, som inte har möjlighet att svara. Jag vill därför ha sagt följande. Vi har tidigare diskuterat sysselsättningen i Värmland. Här finns nu en möjlighet att skapa sysselsättning, Magnus Persson. Ni har från socialdemokratiskt håll starkt kritiserat oss för att vi skulle göra för litet för sysselsättningen. Här finns ett projekt som ger 150 anställda arbete i tre år, dvs. 450 årsverken. En utbyggnad ger också sysselsättning på sikt. och den ger ett energitillskott av 58 GWh. Måhända kan det betecknas som marginellt för riket som helhet, men för Rottnerosindustrin är det betydelsefullt. De flesta remissinstanser har tillstyrkt Kymmenprojektet, och jag vill erinra om att både Torsby och Sunne kommuner har gjort det. Torsby kommun är socialdemokratiskt styrd, och socialdemokraterna i Sunne har också varit med om att tillstyrka utbyggnad. Magnus Persson bör besinna att vi från den icke-socialistiska sidan vill se in till sysselsättningen i det här fallet och att vi har stött oss på en princip som vi brukar följa, nämligen att lyssna på den lokala opinionen. Här har som sagt både Sunne och Torsby kommuner, som har det aktuella området inom sina landamären, tillstyrkt utbyggnad, förmodligen med tanke på sysselsättningen. Det är anledningen till att jag är positiv till Kymmenprojektet — även om frågan inte direkt avgörs här i dag. Det är här fråga om sysselsättningstillfällen, och vi betecknar inte skadorna som så stora, utan vid den avvägningen förordar vi sysselsättningsalternativet. Det skulle se ärligt och rejält ut, om man också gjorde det från socialdemokratisk sida. Jag ber kammarens ärade ledamöter att läsa protokollen från den 25 oktober och den 12 november i år. Då ser man hur socialdemokraternas resonemang haltar betänkligt.

Herr talman! Det var Magnus Perssons ganska häftiga anförande, där han angrep oss borgerliga, som gjorde att jag bad om replik. Jag sitter bl.a. med i länsstyrelsen i Värmland, som har tagit ställning till detta ärende. Jag kan i korthet berätta att det var ett minst sagt förvånat kansli på länsstyrelsen som vid detta tillfälle fick lov att skriva om det yttrande som man hade tänkt sig från länsstyrelsens sida. Den avdelning på länsstyrelsen som handlade detta ärende ansåg nämligen att det var alldeles klart att det skulle bli en enig tillstyrkan från länsstyrelsens sida. Socialdemokraterna hade nämligen inte redovisat några som helst invändningar mot det ställningstagande som hade gjorts i Torsby och Sunne kommuner. När Magnus Persson nu våldsamt kritiserar dem som går emot hans ställningstagande kritiserar han framför allt den lokala opinionen. Det var inte någon socialdemokrat i Torsby kommun som vid fullmäktigesammanträdet i augusti i fjol gick emot majoriteten som tillstyrkte att Kymmens kraftverk skulle få uppföras. I Sunne avgavs också ett klart majoritetsyttrande. Det är betecknade att det, i varje fall i Torsby, inte heller var någon från vpk som gick emot denna utbyggnad. Jag måste, herr talman, fråga Magnus Persson — någon annan socialdemokrat från Värmland kanske också kan känna sig manad att svara — hur det kan komma sig att socialdemokraterna blev så angelägna om att stoppa detta projekt när det dök upp en vpk-motion. Socialdemokraterna hade inte motionerat själva. Vad hade hänt om det inte hade funnits någon vpk-motion i detta ärende? Med tanke på den korta tid som står till förfogande för denna replik vill jag hänvisa till vad Bertil Jonasson har sagt. Det rör sig om 150 arbetstillfällen. och ingreppen i naturen för Kymmenprojektet blir utomordentligt små. Det gäller också en minst sagt sysselsättningssvag bygd, och den lokala opinionen vill helt enkelt ha detta projekt till stånd.

Herr talman! Jag nämnde aldrig Bertil Jonassons namn, utan jag ställde frågan: Var står de borgerliga? Jag är förvånad över hans inhopp i denna Nr 49 del. Tisdagen den Bertil Jonassons deklaration från denna talarstol visar klart och entydigt, i 11 december 1979 likhet med Göthe Knutsons anförande, att man från deras sida är redo att offra oersättliga naturvärden för kortsiktiga lösningar på sysselsättningspro — Den fysiska riksblemen. planeringen Det är majoriteten i länsregeringen i Värmland som har fattat detta beslut. Och den har gjort en för länet allomfattande sak av det hela och sagt nej till Kymmens kraftverk. Det är vad den sittande länsregeringen gjort. Herr talman! Göthe Knutsons argument om ett förvånat kansli på länsstyrelsen kan vi väl lägga åt sidan, för det är självfallet de politiskt förtroendevalda som kommer med yrkanden vid plena i olika frågor. Den konstruktionen kommer vi i varje fall från vårt håll att hålla fast vid. När det gäller varifrån de olika motionerna kommer vill jag säga, att om vi i slutomgången anser att det är fråga om en vettig motion som det är viktigt att stödja, så gör vi det. Därför har vi gjort detta ställningstagande och sagt nej till Kymmens kraftverk. Jag vet inte, herr talman, om Bertil Jonasson själv är medlem i LRF. som i skrivelse till utskottet uttryckt sympati för en utbyggnad. Det får väl han själv svara på. Men vi har gjort helhetsbedömningen, att det ger en så pass kortsiktig sysselsättning, ur både driftsynpunkt och anläggningssynpunkt, att de energivinster vi får inte på något sätt står i rimlig proportion till naturvärdena. Det är därför den socialdemokratiska riksdagsgruppen och den socialdemokratiska gruppen i utskottet har intagit denna ståndpunkt.

Herr talman! Magnus Persson tyckte att det var egalt varifrån en motion kommer, om den är riktig. Ja, det är det. Men om det inte hade förelegat en motion från vpk-håll hade det inte funnits något motionsyrkande för Magnus Persson och andra socialdemokrater i civilutskottet att hänga upp sitt ställningstagande i reservationen på. Min fråga — och den är faktiskt väldigt intressant — gällde då: Varför motionerade inte Magnus Persson om detta? Det är inte bara en akademisk fråga. utan frågan är som sagt synnerligen intressant. Detta anknyter också till det som jag nämnde inledningsvis, nämligen den förvåning som det väckte i länsstyrelsen, då det visade sig att den socialdemokratiska majoriteten, som består av enbart landshövdingen — det är hans röst som avgör — lämnade sina partibröder i Torsby och Sunne och gjorde en helomvändning. Det var den totala helomvändningen som väckte sådan förvåning. Det hade uppenbarligen hänt någonting: det var en ny image man ville ha. Man kanske hade lyssnat på en lokal opinion. Ja visst — jag har mött den opinionen. Jag har sett landskapet otaliga gånger. Och vi vet allesammans att man kan inte bygga ut vattenkraft utan att det sker en viss försämring av 173 landskapsbilden. Men man kan också på ett helt annat sätt än förr ställa det hela till rätta och förvandla ett landskap i positiv riktning. Det är fråga om mycket små ingrepp —- jag upprepar det — samtidigt som det blir ett icke föraktligt krafttillskott. Jag noterar att uppgiften på s. 14 i civilutskottets betänkande icke är riktig. Det rör sig — ifall jag minns rätt — om 65 eller 68 GWh och inte om det tal som anges i betänkandet. Vi måste ta vara på vartenda uns som det ligger inom möjligheternas gräns att ta till vara med hänsyn till den balansgång vi får lov att gå när det gäller vattenkraftsutbyggnaden. Vi måste ta vara på de möjligheter som ges, och här finns ett projekt som genom varsamhet med naturen ändå kommer att ge oss ett nödvändigt krafttillskott. Till sist, herr talman, skulle det vara intressant att höra Magnus Persson förklara varför han går till så kraftigt angrepp och underkänner både känslor och intelligens hos sina partivänner i fullmäktigeförsamlingarna i de båda berörda kommunerna. Där finns den lokala opinionen.
Herr talman! Man har ju tagit den principen att vissa ärenden kan få avgöras i vattendomstolen. Men regeringen har rätt att ta till sig ett ärende. Jag tycker att det är märkligt att Magnus Persson angriper mig och säger att jag skulle vara så att säga part i målet eftersom jag är medlem i LRF. Jag röstar för att regeringen skall få avgöra den här frågan — det är det som saken gäller. Vid det första tillfället då länsstyrelsen behandlade den här frågan var det ett något mer omfattande projekt än vad som nu är fallet. Till detta sade Torsby kommun nej. Jag var också med den gången och sade nej. Sedan gjordes det hela om. Man tog bort vissa delar och man bantade ner projektet något, och man gick miljöintressena till mötes en hel del. Då sade Torsby kommun liksom Sunne kommun ja till frågan. Socialdemokraterna i Torsby och Sunne insåg naturligtvis nödvändigheten av arbete i dessa områden, och när länsstyrelsen i Värmland — jag satt med — tog sitt andra beslut i frågan, som nu var ett nedbantat projekt, var det med den knappaste majoritet som man kan tänka sig. Den här frågan är betydelsefull för sysselsättningen i Värmland — inte bara för just byggandet. Det är också en fråga om vidareförädling av våra råvaror som kan få stor betydelse i framtiden. Det är den aspekten som vi på den icke-socialistiska sidan har som utgångspunkt när det gäller att ta ställning i denna fråga.

Herr talman! Jag skall börja med att be Bertil Jonasson att han redogör inför kammaren för att han har bytt ståndpunkt. Den 3 maj 1976 sade Bertil Jonasson nej till projektet. Sedan har han ändrat sig. Det var det jag menade - att under den här tiden har det skett ett ägarskifte och att det nya ägarförhållandet möjligen kan ha påverkat Bertil Jonassons ställningstagande. När jag, herr talman, hör Göthe Knutssons agitatoriska och arga framträdande i kammaren frågar jag mig: När har Göthe Knutson och Bertil Nr 49 Jonasson varit så lyhörda för opinioner — opinioner när det gäller Tisdagen den sysselsättning och opinioner när det gäller naturvärden? Jag är medveten om = 11 december 1979 att Göthe Knutson hemma i Värmland är känd för att stå kraftintressenterna nära. Han har också i kammardebatten i dag klart redovisat att han även i Den fysiska riksfortsättningen kommer att stå dem nära. Lyssna, Göthe Knutson, på de planeringen lokala opinionerna för sysselsättning lika lyhört som Göthe Knutson i dag tar upp diskussionen om den lokala opinionen i de här bygderna! Torsby kommun säger i sitt yttrande att den för sin del inte har något att erinra mot projektet. Men man säger i sitt remissyttrande att det för grannkommunens räkning — Sunne kommun — betyder ytterst stora ingrepp. Vi har självfallet följt länsregeringen, den socialdemokratiska majoriteten som tillsammans med både Rolf Edberg och Bengt Norling har bedömt den här frågan från både natursynpunkt och sysselsättningssynpunkt. Därför står vi fast vid vår uppfattning. Bertil Jonasson säger att detta kommer att ha betydelse för den framtida elsättningen i länet. Men Rottneroskoncernen har väl i och för sig inte någonting att göra med det här projektet. LRF har ju aktiemajoriteten i kraftverksföretaget, och enligt vad platschefen vid Rottneros har sagt vid kontakter med honom är det inte fråga om någon specialdestination dit. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag hoppas att Göthe Knutson är lika aktiv hemma i vårt län när det gäller sysselsättningsfrågor som beträffande naturvårdsfrågor.

Herr talman! Hittills har man fått intrycket av debatten att fysisk riksplanering är samma sak som planering av vattendragen i norra Värmland, men så enkelt är det ändå inte. Grundprincipen i svensk planoch bygglagstiftning är att markens ägare har ett avgörande inflytande över markanvändningen. Men ägaren måste också underkasta sig vissa lagar som tillgodoser allmänna intressen. Kommunerna upprättar t.ex. olika planer och beviljar byggnadslov. Men det finns naturligtvis också behov av att samordna planeringen inom en region, liksom det finns intressen som är av rikskaraktär och därför särskilt måste beaktas vid planerandet. Men någon fysisk riksplan har vi i Sverige aldrig haft och kommer inte heller att få det, om vi därmed avser en plan med sj vständig rättsverkan. Den fysiska riksplaneringen är en metod att kartlägga vilka krav på markoch vattenresurser som kan vara ett riksintresse. De riktlinjer som arbetats fram, f.ö. i samarbete med kommuner och länsorgan. är tänkta som vägledning och hjälp vid den kommunala och regionala planeringen. Som även anges i den inom bostadsdepartementet upprättade promemo 175 rian av den 7 september 1978 — den s.k. allmänna promemorian — sker verksamheten med fysisk riksplanering utan att dess former lagfästs. De verksamhetsanknutna och geografiska riktlinjer som har antagits av riksdagen har således inte getts lagform. Den fysiska riksplaneringen innebär ett förberedande kunskapsinsamlande samt överväganden av översiktlig art. De översiktliga bedömningar som sker i anslutning till denna planering utgör en del av förberedelserna till beslut i detalj. Härvid är riktlinjerna för hushållning med mark och vatten att betrakta som vägledande men inte rättsligt bindande för myndigheterna. Vid beslut i detalj måste således gällande lagstiftning, t.ex. byggnadslag, naturvårdslag och skogsvårdslag, tillämpas. Det är angeläget att de berörda myndigheterna beaktar detta förhållande. Beslut i det enskilda fallet kan alltså inte fattas under hänvisning till överväganden i den fysiska riksplaneringen, utan beslut måste i varje särskilt fall baseras på tillämpligt lagrum i berörd lagstiftning. Arbetet med den fysiska riksplaneringen har medfört att kommunerna nu har arbetat fram översiktliga planer, som tidigare ofta saknades. Planer täcker nu praktiskt taget hela landet. Mot denna bakgrund skall man se moderata samlingspartiets motionsyrkande om att staten nu borde börja avsluta planerandet. I flera motioner från olika partier framkommer också oro för att det statliga inflytandet över kommunernas planering skall bli alltför stort, vilken naturligtvis är en befogad oro, om planerandet fortsätter och får en alltmera dominerande ställning. I många motioner kan man utläsa att det fortsatta statliga planerandet är bra, bara det inte drabbar motionärernas intressen, deras hemlän eller hemorter. Och här har vi alltså kärnpunkten i den problematiken. Ökar vi styrandet från statens sida minskar helt naturligt det kommunala inflytandet i motsvarande mån. Det är något som ingen kan motsäga eller bestrida. Propositionens text är därför tämligen oprecis, och man kan tydligt följa en viss balansgång i det här avseendet. Under dessa år av planerande har, som utskottet påpekat, rått och råder en osäkerhet i många hänseenden ute i kommunerna. Man har intagit en avvaktande hållning till olika planförslag och objekt, vilket har lett till en uppfattning bland allmänheten att man nu generellt är restriktiv. Det är viktigt att detta övergångsskede förkortas, så att kommunala översiktliga planbedömningar kan undanröja ovisshet om anspråkens precisering. Utskottet fortsätter sedan på s. 6 i sitt betänkande: ”Detta är delvis en resursfråga, delvis en fråga om att tid också måste tas för en nödvändig förankring av planintentionerna.

Några viktiga klarlägganden har dock gjorts i utskottsbetänkandet, vilket har gjort att utskottet är enigt om skrivningen i de större huvudavsnitten. Kvar står dock det faktum att man förmodligen nu nått den punkt där det Nr 49 börjar bli besvärligt med ytterligare central planering på detta område. Tisdagen den Avsnittet om fritidsboende kommer att behandlas av Knut Billing i ett 11 december 1979 senare inlägg, och jag vill bara göra ett par korta kommentarer. Ofta talas om risker för konflikt mellan det s.k. rörliga friluftslivet och fritidsboendet. — Den fysiska riks Detta är många gånger en helt felaktig syn. Fritidsboendet i ett område kan planeringen många gånger vara en förutsättning för ett rörligt friluftsliv. t.ex. att området blir tillgängligt genom tillkomsten av nya vägar osv. Mycket av det rörliga friluftslivet kommer dessutom från fritidsboendet. Det är därför olyckligt om man med denna motivering försöker skapa motsättningar mellan olika grupper av fritidsmänniskor. I propositionen finns ett resonemang om enskild och övrig fritidsbebyggelse. Det är viktigt att påpeka att utskottet här har funnit anledning att förtydliga propositionens skrivsätt. Föreskrifter om ägarförhållanden skall naturligtvis inte finnas i de fysiska riktlinjerna. När det sedan gäller frågorna om utnyttjandet av vattenkraften vet jag att Margareta Gard kommer att närmare kommentera dem, men jag vill peka på att reservation 1 från de moderata ledamöterna i civilutskottet är av principiell art. Vi har inte nu sakprövat de olika objekt som där är aktuella. Prövningen kommer att göras av vattendomstolen eller regeringen enligt det av riksdagen år 1977 fattade beslutet. Det var f. ö., såvitt jag kunnat förstå, nära att det också blev den inställning som utskottet intog i just den här frågan. Avslutningsvis vill jag dock säga några ord beträffande Västerdalälven. Om man går in i en sakprövning av Västerdalälven är det ganska naturligt att man då särskilt tittar på forsarna i Djura och Björbo, som är klassade som forsar med ett högt bevarandevärde. Om man skall undanta något från slutgiltig prövning, bör alltså dessa forsar prövas i första hand. Här har man stannat för att undanta hela älvsträckan — ett ställningstagande som verkligen kan diskuteras. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till civilutskottets hemställan med undantag av mom. 6 där jag yrkar bifall till reservation 1.
Fru talman! När det gäller fritidsbebyggelse kan jag hålla med Rolf Dahlberg om att det i stort sett råder enighet om de framtida riktlinjerna. En rad motioner med varierande krav och innehåll har avstyrkts. Vi skall ju fortsätta med det här arbetet, och vi får se när vi börjar närma oss pudelns kärna. I fråga om Västerdalälven och reservation nr 1 är det precis som Rolf Dahlberg sade — att han och några andra i det längsta trodde att man skulle få majoritet för att inte undanta denna älv. Nu blev det ju inte så. Moderaterna 177 var isolerade i den här frågan. Vi finner att en stark opinion vid Västerdalälven — inkl. de lokala moderaterna — på många orter har sagt nej till utbyggnad. Då tycker jag att det är anmärkningsvärt, med tanke på den diskussion vi tidigare hade, att man säger att nu skall älven byggas ut. Vi har som sagt funnit att Västerdalälven inte skall byggas ut, och det är med tillfredsställelse vi konstaterar att det finns en betryggande majoritet för ett bevarande av alla fem forsarna.
Fru talman! När det gäller vattenkraft har vi onekligen fått en ny situation i höst i och med att riksdagen fattade sitt beslut om Sölvbacka häromveckan. Det har väckts enskilda motioner med det naturligtvis i och för sig lovvärda syftet att försöka rädda Västerdalälven från utbyggnad. Men vi har i det här sammanhanget, Magnus Persson, aldrig gjort någon avvägning, som man bör göra när man skall ta ställning till dessa frågor. Vi har hela tiden bara haft tillgång till motionerna, som är byggda på bevarandeintressena. Man har aldrig vägt frågorna, som man normalt gör när det gäller vattenkraftsutbyggnad, mot energiproduktionens intressen. Det är det principiella felet som vi tycker att man gör när man så att säga rycker ut detta ärende och särbehandlar det på det här sättet. Som jag tidigare sagt har vi av den anledningen inte från vår sida sakprövat varje bit av det här ärendet. Vi har sagt att man borde ha väntat med behandlingen av dessa frågor till ett senare tillfälle.
Fru talman! Socialdemokraternas principiella uppfattning redovisade vi redan 1977. Vi anser att man bör gå varsamt fram med dessa mindre vattendrag — av många skäl, som jag tidigare här har anfört. Rimligen bör det vara bättre att göra ett fåtal ingrepp i större vattendrag. Dels får man på så sätt ut mer energi, dels får man inte alltför många lokala opinioner. Det är, fru talman, vår principiella uppfattning, och den har vi alltså fastställt redan 1977. Jag råder Rolf Dahlberg att verka för att också moderaterna skall hävda en klar principiell uppfattning i dessa frågor.
Fru talman! Vi har en mycket klar principiell uppfattning i de här frågorna, vilken vi har redovisat. Däremot är det väl tveksamt om socialdemokraterna är att lita på när det gäller principen. Ni har ju varit med om att besluta bevara de fyra stora orörda Norrlandsälvarna, men vad är det ni håller på med nu? Ni säger: Vi tar och säljer Kalixälven, så slipper vi bygga i Sölvbacka, vid Kymmen osv. Ni hoppar alltså av er tidigare princip och tänker ge er på en helt orörd älv — som ni tidigare har varit med och beslutat att den skulle bevaras. Jag undrar om de som arbetar för bevarandeintressena kan lita på socialdemokraterna — för litet längre fram i tiden blir det naturligtvis den nästa av de tre älvar som sedan är kvar som ni då plockar bort. Eller hur, Nr 49 Magnus Persson? Erkänn det! Erkänn också att det då inte blir så roligt att ha Tisdagen den att göra med dem som ni nu kanske tycker det är glädjande att ha till hjälpi 11 december 1979 debatten. De människorna kommer naturligtvis att dyka upp även när ni — skall till att bygga ut Kalixälven. Kom ihåg det! Den fysiska riks ; planeringen

Fru talman! När riksdagen nu skall ta ställning till folkpartiregeringens proposition med redovisning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen känns det angeläget att först uttrycka tillfredsställelse över att civilutskottet har kunnat uppnå enighet i de flesta detaljfrågorna och i stort sett tillstyrker folkpartipropositionen. Jag tänker då främst på riktlinjerna för hushållning med jordbruksmark och riktlinjerna för den framtida fritidsbebyggelsen. Med anledning av vissa bestämda uttalanden av moderaternas partiledare i valrörelsen är det särskilt glädjande att notera att samma partis ledamöter i civilutskottet har läst på bättre än vad Gösta Bohman hade gjort när de nu ansluter sig till de riktlinjer som förordas i propositionen. Jag erinrar mig att Gösta Bohman, som delade ut mycket valfläsk, påstod: Birgit Friggebo idiotstoppar nya fritidshus. Birgit Friggebo replikerade att Gösta Bohman inte kan läsa innantill. Om han nu hade läst själv. Det är bra att hans partivänner i civilutskottet kan läsa bättre och att de har upptäckt att det inte handlar om ett fullständigt idiotstopp utan om en hushållning med de markområden som alla vill ha tillträde till. Fru talman! Med hänsyn till den långa raden av talare här skall jag inte kommentera utskottsbetänkandet mer än på ett par detaljpunkter. Den första är frågan om Hogdalsnäset, där Bertil Dahlén och jag har reserverat oss till förmån för folkpartiregeringens bedömningar men där utskottsmajoriteten uttalat att ett dockläge vid Hogdalsnäset kan anses förenligt med riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen. Hogdalsnäset ingår som bekant i norra Bohusläns kustområde, där vi har en s.k. obruten kust. Det är ett område som har stor betydelse för rekreationslivet och naturvården. Dessutom är området av särskilt värde med hänsyn till djupet i havet. Just på grund av havsdjupet har man tvingats godkänna att området får användas för viss industriell verksamhet, nämligen tillverkning av oljeutvinningsplattformar. Men det är en tillverkning som innebär att återställningsåtgärder kan vidtas när tillverkningen upphör. Folkpartiregeringen ansåg därför att ett dockläge i Kålvik-Lunneviken inte stämde överens med gällande riktlinjer i den fysiska riksplaneringen. Folkpartiregeringen ville behålla detta område så orört som möjligt. Jag beklagar att civilutskottets majoritet inte är lika intresserad av att bevara området, utan nu är beredd att godkänna att det får användas även för ett dockläge. Därmed följer automatiskt att delar av områdena kommer att få 179 upplåtas till verksamhet som har anknytning till en eventuell framtida docka. Ett sådant beslut innebär att man tar i anspråk 300 ha mark på den obrutna kusten. Det är mer än 300 fotbollsplaner som går åt för den industriella verksamhet som man vill förlägga till norra Bohuslän. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten har intagit den ståndpunkten. Det är, fru talman, kanske särskilt förvånansvärt med tanke på den socialdemokratiska reservationen i fråga om Vallhamn litet längre söderut i Bohuslän. Här riktar man anmärkningar mot folkpartiregeringen för en planändring, som medgav en viss, liten utvidgning av den hamn som redan finns där. Den utvidgningen är i jämförelse med vad socialdemokraterna nu vill tillåta på Hogdalsnäset sannerligen synnerligen liten. Det handlade i Vallhamn om 5 ha, och det var fråga om att möjliggöra en rationell godshantering i en verksamhet som redan pågår. De här två ståndpunkterna går inte ihop. När det gäller Vallhamn ifrågasätter man folkpartiets vilja att stödja naturvården, men när det gäller Hogdalsnäset har man själv inget intresse av att skydda den obrutna kusten.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
Fru talman! Karin Ahrland säger att Gösta Bohman i valrörelsen sade att Birgit Friggebos proposition betydde ett idiotstopp för fritidsbostäder. Det vet jag inte om han sade, men jag vet att han sade ungefär så här: I vårt land har vi så mycket mark att alla som vill skaffa sig ett fritidshus bör kunna få den mark som behövs för att uppföra det fritidshuset. Efter hand som människor får bättre ekonomiska möjligheter att skaffa sig ett fritidshus anser vi moderater att det är ett mycket bra sätt att placera pengar — i ett fritidshus kan familjen vila upp sig och stressa av. : Sedan skall vi också komma ihåg, Karin Ahrland, att vi i utskottsarbetet — låt vara med ett visst motstånd från Karin Ahrland — fått med en del förtydliganden när det gäller fritidsboendet, något som Knut Billing senare kommer att beröra. Genom dessa förtydliganden är det nu ganska klart att det i fortsättningen inte skall bli mer restriktivt, något som många trodde att propositionen syftade till. Om det var propositionen som var luddigt skriven eller om folk hade svårt att fatta vad man skriver i kanslihuset kan jag inte bedöma. Men faktum är att många uppfattade det på det viset. Det är bra att detta blir klarlagt, och det var därför bra att Karin Ahrland gjorde det här lilla påhoppet på oss moderater. Som Karin Ahrland själv noterat står den uppfattning som vi moderater för fram säkerligen i överensstämmelse med många människors önskningar, inte minst när det gäller fritidsboendet.
Fru talman! Jag vill absolut inte beskylla Gösta Bohman för att tillhöra dem som har svårt för att fatta. Vad jag sade var att han uppenbarligen har svårt för att läsa innantill eller att han inte gjort det — det senare är kanske mer Nr 49 troligt. Jag har faktiskt i min hand ett pressmeddelande från moderaterna, Tisdagen den vilket publicerats under valrörelsen och i vilket det står just vad jag citerade. 11 december 1979 Det står också: ”Totalstopp för att bygga enskilda fritidshus i stora delar av landet.” Det har informationsavdelningen i Gösta Bohmans parti påstått. Den fysiska riks Alla vet att detta ideligen framfördes i valrörelsen. planeringen Det är riktigt att jag i utskottet stred emot att vi skulle skriva så förskräckligt mycket.

Fru talman! Men det är många, Karin Ahrland, som när propositionen presenterades i våras fick den uppfattningen att den gav uttryck för en oerhört restriktiv inställning till vad som i propositionen felaktigt betecknades som enskild fritidsbebyggelse. Man fick den uppfattningen att det var enskilt ägda fritidshus som därvid åsyftades. Annan form av ägande skulle däremot kunna tillåtas. Den typen av underligheter i propositionen gjorde att man ganska allmänt hade den uppfattningen att propositionen var mycket restriktiv. Nu har utskottet i sina skrivningar gjort tillrättalägganden, som visserligen går emot Karin Ahrlands uppfattning, men jag vill ändå säga: Tack och lov för det! Nu kan folk i alla fall känna sig någorlunda trygga för att det inte skall bli något idiotstopp, även om det naturligtvis, om vi skall vara ärliga, måste erkännas att det finns områden av typen Öland, där vi fortfarande måste vara mycket restriktiva. Det kan finnas särskilda anledningar till det. Men jag tycker att vi nu i stort har kunnat lugna dem som är oroliga på denna punkt, och de är många. Dessa människor skall vi inte rycka på axlarna åt, Karin Ahrland.
Fru talman! Självfallet uppfattar många det som oroande när en propaganda från den motsatta sidan ständigt försöker trumma i dem att det är fråga om ett idiotstopp. Det är mycket bra att vi här kan enas om att så inte är förhållandet och att folk skall få bygga fritidshus i vårt land. Men det hade varit bättre om moderaterna inte hade försökt skrämma upp alla människor på det sätt som man gjorde i valrörelsen. Det är också mycket bra att även Rolf Dahlberg håller med om att det är nödvändigt att vi skall vara restriktiva i vissa delar av landet. Det handlar inte om idiotstopp men om en stor restriktivitet med hänsyn till att vi måste skydda våra kuster.

Fru talman! Motiven för en fysisk riksplanering är fortfarande mycket starka, och det finns därför skäl att fortsätta arbetet med denna. Vpk har här en annan mening än vad moderaterna, nu senast genom Rolf Dahlberg, har 181 gett uttryck för. Det är betydelsefullt och viktigt att man fortsätter arbetet, och det finns inget som säger att man nu skulle kunna avsluta det hela utan att det i så fall skulle få menliga verkningar. I många delar av landet gör skilda intressen anspråk på att få använda samma naturtillgångar. Ofta är dessa naturtillgångar också känsliga för miljöpåverkan. Våra vattendrag är en sådan tillgång, för vilken det med hänsyn till riksintresset är motiverat att dra upp särskilda riktlinjer i samband med arbetet för hushållning med mark och vatten. Den proposition som riksdagen i dag har att ta ställning till på detta område innehåller väsentliga inslag av betydelse för den fortlöpande fysiska riksplaneringen. Jag skall i detta sammanhang fortsättningsvis uppehålla mig bara vid frågan om vattenkraftsutbyggnaden och då närmast utbyggnaden av Västerdalälven. Vi har under senare år kunnat märka ett ökat motstånd mot fortsatt vattenkraftsutbyggnad i landet. Denna opinion hänger säkerligen samman med en ökad medvetenhet om behovet av att hushålla med naturresurserna. Man kan heller inte bortse ifrån att den vattenkraftsutbyggnaden speciellt i landets norra delar har varit ganska omfattande under de senaste decennierna. Många människor känner oro för att de resterande fiskevattnen eller strövområdena skall spolieras av fortsatta större utbyggnader av kraftstationer eller av sjöregleringar. En fortsatt och kanske total exploatering av vattenkraften i Norrland och i norra Svealand kan bara få en relativt marginell sysselsättningseffekt under några år i var och en av de kommuner som berörs. Utbyggnad av vattenkraften löser inte sysselsättningskrisen. Arbete måste i stället skapas genom statliga och kommunala insatser i syfte att bygga upp ett samhälleligt, differentierat näringsliv. Från vpk:s sida har vi tidigare anfört, och jag vill upprepa det, att vi anser att 66 TWh f. n. är den övre gränsen för en acceptabel vattenkraftsutbyggnad. Möjligen kan man i framtiden med ytterligare ombyggnad av äldre anläggningar och förbättringar i olika avseenden åstadkomma något mer, men väsentligt är att de fyra orörda huvudälvarna hålls fria från exploatering. Man måste alltså enligt vår uppfattning iaktta sträng restriktivitet vid bedömningen av ytterligare vattenkraftsutbyggnad i våra älvar. Det råder redan nu en knapphet på orörda älvsträckor. Riksdagen bör därför klart uttala att vissa objekt bör undantas från utbyggnad genom riktlinjer i den fysiska riksplaneringen. Den proposition som vi nu behandlar ger anledning till många viktiga erinringar, bl.a. vad gäller riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen för våra vattendrag. En av de älvsträckor som det finns mycket starka skäl att undanta från ytterligare kraftverksutbyggnad är Västerdalälven. Vi har från vpk i olika sammanhang föreslagit det. Nedre Västerdalälvens rekreationsvärde är mycket högt. Ingen älvsträcka i landet av den kvaliteten är mera lättillgänglig, oavsett om man färdas med bil eller med kollektiva medel. Fiskeförutsättningarna är enligt all expertis mycket goda. Älvsträckningens betydelse är inte begränsad lokalt eller regionalt till Falun eller Borlängeområdet utan är av ett nationellt värde genom sin närhet till stora befolkningskoncentrationer i Mälardalen och Sydsverige. En förlust av älvsträckan måste ur friluftslivssynpunkt betecknas som mycket allvarlig. Ännu allvarligare är kanske att man med kraftverksutbyggnader enligt olika planer som föreligger kan åstadkomma allvarliga och oreparerbara skador för Västerdalarnas främsta jordbruksbygd. Detta har också framgått av bl.a. den Sehlstedska utredningen. Dessa utbyggnadsprojekt bedöms därför bl.a. av lokalbefolkningen som helt samvetslösa. Vidare berörs starka kulturminnesvårdsintressen liksom naturvårdsvärden av mycket betydande omfattning. Det finns alltså bevarandeintressen som medverkar till att göra älvsträckan skyddsvärd ur nationell synvinkel. De berörda kommunernas och den större delen av befolkningens inställning till en utbyggnad av Västerdalälven är i dag starkt negativ, vilket på olika sätt dokumenterats. Slutsatsen vid en sammanvägning av de omständigheter jag har nämnt och andra blir att det föreligger så starka skäl mot en utbyggnad att älvsträckan bör bevaras. Utskottet har också uttalat att enligt utskottets mening är skyddsintressena för den aktuella älvsträckan så tungt vägande att allmänna planeringssynpunkter motiverar dess undantagande. Jag har med tillfredsställelse konstaterat att vpk-motionen — liksom s-motionen och centermotionen — har tillstyrkts av utskottet. Jag yrkar givetvis bifall till utskottets hemställan i den del som gäller vpk-motionen nr 39. Rolf Dahlberg sade angående Västerdalälven att man eventuellt skulle kunna tänka sig andra utbyggnadsobjekt, att det var angeläget att bevara forsarna men inte hela den aktuella älvsträckan. Det är en bedömning som enligt min uppfattning är felaktig. Oavsett vilka utbyggnader som kan bli aktuella då det gäller den sträcka vi nu diskuterar kommer de att påverka älvsträckan i dess helhet. Inte minst därför är det angeläget att man nu beslutar i enlighet med utskottets förslag.

Fru talman! När man ser det stora antal inlägg som kommer att göras i den här debatten innan vi går till votering skulle man tro att utskottets betänkande innebar att de olika partierna var djupt oense. Tittar man i betänkandet finner man att det finns fyra reservationer, reservationer som behandlar i och för sig viktiga men mycket små bitar av vad som totalt sett är den fysiska riksplaneringen. Det. som jag ser, mest intressanta med civilutskottets betänkande om den fysiska riksplaneringen är att det i sentliga och grundläggande delar har antagits av ett enhälligt utskott. Här är det ju i långa stycken fråga om beslut som skall verka i ett ganska långt tidsperspektiv — på klart längre sikt än valperioden. Därför är det särskilt viktigt att vi kan lägga fast utgångspunkter och riktlinjer, så att vi inte låser fast oss vid motsättningar — motsättningar som då måste komma fram vid varje tillämpning av principerna. Sedan är det väl också så att vi naturligtvis inte skall inbilla oss att vi löst alla motsättningar genom att bli sams om de allmänna formuleringarna. Planeringen och planläggningen innebär i sig att motstående intressen bryts mot varandra, och så kommer det alltid att vara. Det som nu är viktigt är att vi fått gemensamma utgångspunkter för hur intressena i den fysiska riksplaneringen bör hävdas i den kommunala, översiktliga planeringen. Utifrån den har vi då också klarare utgångspunkter för kommunernas egen hantering av detaljplaner m.m. Det är också viktigt att utskottet betonar att det är bedömningar i översiktlig skala man riktar in sig på. Vi skall alltså inte döma den fysiska riksplaneringen efter dess effekter i det första skedet — ett skede som skulle leda till just översiktliga bedömningar. Under det skedet är det naturligt att vi får vissa konflikter, när man i planeringen och i enskilda ärenden försöker undvika att binda sig så att översiktsbedömningarna inte kan göras. Det jag sagt är också ett uttryck för vad vi i civilutskottet sedan länge försökt lägga till grund för debatten. Vi måste skilja ut den naturliga motsättning som kan komma upp när samhället vill begränsa en markägares rättigheter att utnyttja sin mark. Den motsättningen har i sig inte med den fysiska riksplaneringen att göra — den är innebörden i byggnadslagstiftningen som sådan. Lagstiftningen innebär ju just att samhället tar över en del av ägarbefogenheterna och därmed t.ex. kan hindra en viss markanvändning. När det å andra sidan gäller den fysiska riksplaneringen är det i stället fråga om en avsikt från statens sida att söka påverka den kommunala planeringen genom att den föra in intressen som är förankrade i bedömningen i ett vidare perspektiv än när man ser till endast de specifikt kommunala intressena. Vi rör oss alltså hela tiden inom de befogenheter som samhället har redan förut i lagstiftningen. Det här — i och för sig självklara — förhållandet tycks dock inte alltid stå klart i debatten. Jag tänker då närmast på de moderata motioner i allmänna principfrågor som utskottet enhälligt avstyrkt. Mitt intryck är att dessa motioner till stor del egentligen är inlägg i en allmän debatt om samhällets allmänna planeringsbefogenheter enligt planlagstiftningen och sålunda inte hör till den fysiska riksplaneringen som sådan. När det sedan gäller de konkreta riktlinjerna för hushållning med jordbruksmark är det glädjande att vi har kunnat komma överens även där. Beredningen i utskottet har helt enkelt lett till att vi börjat tala samma språk och mena samma saker med orden. Här skulle vi eljest ha kunnat grundlägga en stående motsättning utifrån endast olika läsarter, fast vi i sakfrågan hade en enhetlig uppfattning. På samma sätt har vi kunnat bli eniga om den nödvändiga preciseringen av riktlinjerna för behandlingen av fritidsbebyggelsen. De tidigare riktlinjerna yar ju allmänt restriktiva — av naturliga skäl i utgångsläget. När sedan de översiktliga bedömningarna görs i kommunerna och övriga riksintressen också preciseras har vi fått möjligheter att göra de nyanseringar och preciseringar som förslaget innebär. Att vi sedan fortfarande kanske har Nr 49 behov av ytterligare preciseringar är en sak. För min del tror jag att de Tisdagen den kommunala planeringsinsatserna nu i alla fall har lett till att grunden lagts för 11 december 1979 en planering som också kan sikta in sig på genomförandet. Fritidsboendeutredningen kommer här att tillföra ett ytterligare material som också kommer Den fysiska riksatt påverka de här bedömningarna. planeringen I de här allmänna sammanhangen vill jag också ta upp frågorna om tätortsplaneringen. Dessa frågor är väl mest aktuella när det gäller jordbruksmarken. Vi kan inte blunda för att det i vissa områden i landet krävs ett regionalt synsätt som bakgrund för bedömningar av områdesplaner m.m. som avgränsar den skyddsvärda jordbruksmarken. Men vi kan inte heller blunda för att det även med de snart godkända riktlinjerna för jordbruksmarken återstår oklarheter i systemet för den fysiska riksplaneringen. En sådan är att riktlinjerna i sig är formulerade utifrån en allmän jordbrukspolitisk synvinkel men i den kommunala fysiska planeringen ställs på sin spets, kanske närmast i en förenklad områdesplan för en viss tätort. Anknytningen till samhällsbyggnadsstrukturen ligger inte direkt i riktlinjernas formuleringar — de ligger i uttalanden från regeringens sida som formellt innebär önskemål om en viss kommunal planeringsteknik. Jag tror att det i praktisk hantering är viktigt att vi skiljer på detta, så att vi i konkreta diskussioner kan tala om samma sak. I praktiken är det sedan svårare än så. Där förs in synpunkter t.ex. från den i sig statliga regionalpolitiska planeringen, där man inte alltid har klart för sig vad det i sak är fråga om. Det är en sak att jämföra med planeringstal och ortsplaner när det gäller att bedöma den fysiska planeringens allmänna realism. Det är en annan sak att utifrån markhushållningssynpunkter gå en motsatt väg och ställa krav på t.ex. planeringstalen. Det är en tredje sak att från statligt håll hävda att den kommunala samhällsstrukturen skall se ut på ett visst sätt med hänvisning till intressen som inte alls eller bara delvis finns utsagda i byggnadslagstiftningen. Det är bl.a. mot den bakgrunden som utskottet förordat överväganden och preciseringar av hur dessa intressen skall behandlas och beaktas i den kommunala fysiska planeringen. Utskottets förslag anger ingen riktlinje för detta arbete. Det är väl dock klart att här finns det inbyggda motsättningar. För min egen del har jag en klar uppfattning, att det är de kommunala bedömningarna som skall vara avgörande. Men det blir ju inte bättre av att vi går som katten kring het gröt och undviker att nämna motsättningarna. Det är därför viktigt, tycker jag, att vi får ett klarläggande av motsättningarna och en debatt i ett senare skede. Fru talman! Jag skall också i korthet beröra reservationerna vid betänkandet. I reservationen 1 görs från moderat håll invändningar mot beslutet att ta undan även nedre Västerdalälven från utbyggnad. Rent allmänt sett är det givetvis riktigt att avvägningarna bör göras i samlade sammanhang och inte efter hand som frågorna kommer upp. Å andra sidan är det ju här givet att en klar riksdagsmajoritet önskar bevara älvsträckan. Då är det kanske bra att riksdagen ger det beskedet så snart som möjligt och hindrar onödigt 185 arbete. När det gäller reservationen nr 2 om Kymmens kraftverk vill jag framhålla att utskottet har fått en klar uppgift om att tillståndsfrågan inte skall behandlas av regeringen förrän i ett senare sammanhang. Därmed har motionärernas krav i sak blivit tillgodosedda — de begär ju bara ett anstånd. De socialdemokratiska reservanterna går emellertid formellt längre genom att yrka på undantagande. Den något förtäckta hänvisningen till ”större sammanhang” får väl uppfattas som att man vill ha Kalixälven i utbyte. Problem med så stora sammanhang bör man inte lösa genom en votering om Kymmens kraftverk — även om det var vitt omskrivet enligt Magnus Perssons inlägg — utan då krävs en grundligare genomgång av fakta. Reservationen nr 3 från folkpartisterna går i sak ut på att riksdagen inte skall godta en planering på Hogdalsnäset, som kan inrymma också ett dockläge, och att man därför inte heller skall godta det av kommunen föreslagna reservområdet vid Europavägen. Reservationen innehåller ju i sak inga direkta argument mot utskottets bedömning. Jag fattar det t. v. så att man i folkpartiet känner olust inför att gå ifrån ett länsbeslut, som har skrivits under av ett folkpartistiskt statsråd. Civilutskottet står fast vid den ståndpunkt som det tidigare intagit i denna fråga och som har vunnit riksdagens anslutning — den gången enhälligt. Vi upprepar detta ställningstagande. Regeringen har gått in och gjort en variant, som strider mot ett tidigare riksdagsuttalande. Det sägs att 300 ha skall tas i anspråk för ett dockläge. Det är en ganska kraftig överdrift. Att det är ett stort område beror på terrängförhållandena. Karin Ahrland och andra är välkomna till Strömstad för att se hur många hektar som har åtgått för ett dockläge. Det är bara ett fåtal hektar. Det finns stora möjligheter att återställa området så att man inte har en aning om att ett dockläge har funnits där tidigare. Inför de uppgifter som Karin Ahrland lämnade såsom motiv för folkpartiets ställningstagande finns det all anledning att man ändrar inställning innan man går till omröstning. Slutligen har vi reservationen nr 4 om Vallhamn. Jag kan inte förstå vad de socialdemokratiska reservanterna egentligen vill. Ett beslut är fattat av regeringen. Reservanterna kan inte kräva att det upphävs och gör det inte heller. Kvar står då bara att man har gjort en markering av en ståndpunkt att man tycker illa om beslutet. Egentligen vore det riktigast att ge detta till känna i form av ett särskilt yttrande, eftersom vi då inte hade behövt votera om denna synpunkt från socialdemokraterna. Fru talman! Jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan i alla delar.
Fru talman! Jag vill ta upp två saker. Vi är helt överens med Kjell Mattsson när det gäller de gemensamma synpunkterna i den översiktliga planeringen. Det är bara att konstatera — precis som Karin Ahrland tidigare sade till Rolf Dahlberg — att där har Gösta Bohmans motioner inte vunnit gehör bland regeringsbröderna och regeringssystrarna. Det hedrar samtliga borgerliga ledamöter i utskottet att man har avstyrkt motionerna beträffande fritidsbe Nr 49 byggelsen. Tisdagen den Jag vill kommentera vad Kjell Mattsson sade om reservationerna. När det 11 december 1979 gäller Kymmen är Kjell Mattsson medveten om att riksdagen har fattat ett —— beslut om att vi skall bygga ut 65 TWh. Vi står kvar vid detta. Centern och Den fysiska riksvpk ville bygga ut 66 TWh. Vi anser att det finns bara två vägar. Den ena är planeringen att man bygger ut större vattendrag på ett par ställen och får större energimängder, och den andra är att man gör smärre utbyggnader i Västerdalälven, Kymmen etc. Där är vår ståndpunkt sakligt riktig. Vi står fast vid 1977 års beslut. Departementschefen skriver på s. 84 i propositionen att hamnutbyggnaden skall samordnas med övrig samhällsplanering, och vi anser att realbehandlingen av frågan om en eventuell hamnutbyggnad i Vallhamn bör ske i riksdagen i samband med ett förslag från trafikutskottet och att man bör avvakta till dess en samordning har skett. Därför tycker vi att det är fel att regeringen på grund av påtryckningar från privatkapitalistiska intressen i slutomgången ger klartecken för en utbyggnad. Det är vår sakliga ståndpunkt, och den har vi velat redovisa i reservation nr 4. Tyvärr har regeringen redan fattat beslutet. Vi anser att den nuvarande regeringen så långt det är möjligt bör lindra verkningarna av den tidigare regeringens beslut.
Fru talman! Kjell Mattsson säger att vi inte har redovisat några direkta argument mot Hogdal. Jag vill bara erinra om att vi har hänvisat till propositionen, och den är välmotiverad. Där står det också om tidigare beslut i riksdagen, och då handlar det om oljeutvinningsplattformar, vilket är någonting helt annat än docklägen. Plattformar kan man flytta bort när verksamheten har upphört, men det är annat med en docka som är inbyggd i landskapet. Det är klart att man kan återställa naturen även efter den, men det tar mycket längre tid och det är mycket besvärligare. Det har också varit en diskussion om de 300 hektaren. Ja, jag har mätt på kartan och räknat och funnit att det blir 300 ha. Om siffran blir överdriven på grund av kartan kan jag inte svara på, men jag tror inte det, även om jag vet att det är en gammal sanning att när kartan och terrängen inte stämmer skall man lita på terrängen. Men det handlar inte bara om själva dockläget. Det handlar också om verksamhet som har anknytning till dockläget. Det kanske inte blir av att bygga ut på 300 ha, men kvar står att det finns möjlighet att göra det, och det är detta vi vill stoppa.
Fru talman! Magnus Persson och jag har skilda uppfattningar om hur utbyggnaden av vattenkraften skall gå till här i landet. Socialdemokraterna vill ta någon av de större älvarna som en riksdagsmajoritet har sagt inte skall 187 byggas ut. När det gäller övriga vattendrag tycker jag att det är viktigt att hålla fast vid den principiella uppläggningen att vattendomstolen får pröva de olika intressena eller — om det är ett viktigare ärende där motsättningarna kan vara större — att regeringen har möjlighet att göra en tillåtlighetsprövning. Då får alla intressenter tillfälle att framföra sina synpunkter. Jag tror att det vore fel att tillämpa det förfarandet att riksdagen skulle ta ställning till det ena lilla vattenfallet efter det andra. Jag hade ingen aning om att det fanns något som hette Kymmen förrän det hade väckts motioner om utbyggnaden där. Låt mig sedan säga beträffande Vallhamn att man måste ha klart för sig att det rör sig om två projekt på den platsen. Man får inte blanda ihop dem, för då hamnar man i den typ av reservationer som man har avgivit här. Det finns ett stort, mera visionärt projekt med kolhamn och stålhamn, järnvägsförbindelse via tunnel under fjorden. Detta har de myndigheter i Bohuslän som hittills behandlat ärendet ställt sig helt avvisande till. Det regeringen har givit tillåtelse till är en liten utvidgning inom den redan etablerade hamnverksamheten. Det borde inte väcka till liv sådana väldiga motsättningar att det voteras om saken här i kammaren. Karin Ahrland var inte med på den studieresa som civilutskottet gjorde för att titta på hur det går till att tillverka oljeplattformar. Hon säger att dockläge är något helt annat. Nej, det förhåller sig så att man tillverkar bottendelen till en plattform i något som kallas ett dockläge. Det är inte en docka av det slag som brukar finnas vid ett varv, utan man har vallat in ett område. Om svensk industri skaffar sig order på oljeplattformar, behövs både dockläget, som inte får ha så stort vattendjup. och en arbetsplats där vattendjupet är stort. Alltsammans måste finnas på ett och samma ställe, och det är därför det beslut måste till som civilutskottets majoritet nu föreslår riksdagen att fatta. Jag vill understryka på nytt att civilutskottets förslag står i överensstämmelse med den ståndpunkt som riksdagen intog när frågan behandlades förra gången, vid 1975/76 års riksmöte.
Fru talman! Jag vill bara till Kjell Mattsson säga att centerns ståndpunkter är och förblir oförenliga när det gäller dessa miljökonflikter. Vi kommer inte från att det allt oftare bildas opinion. Kjell Mattsson sade att han inte visste vad Kymmen var. Jag vill inbjuda Kjell Mattsson till Värmland och Kymmen för att se denna underbara trakt och förstå vad denna konfliktfråga gäller. Det finns bara två vägar att vandra — antingen att bygga ut ett större vattendrag med ett fåtal ingrepp eller också att ta det ena projektet efter det andra. Väljer man den andra vägen, kommer man i konflikt med miljöintressena. Dessa intressen anser vi vara av så stor vikt att vi bör ta hänsyn till dem. Allt fler kommer att säga samma sak som Eivor Nilson sade i debatten om Sölvbackaströmmarna: Jag vill slå vakt om min hembygd.

Fru talman! Nu verkar det som om Kjell Mattsson börjar tala om oljeutvinningsplattformar igen, men i fråga om dem råder det ju ingen oenighet mellan oss. Vad utskottet har talat om är ett dockläge och därtill anknuten verksamhet, vilket såvitt jag förstår kan bli ett nytt varv, och det kanske vi inte skall ha.
Fru talman! Vi skall nog inte föra denna debatt. Jag tror att den blir litet ojämn, eftersom jag bor i detta område och har haft möjlighet att se hur detta arbete tillgår. Som jag beskrev i mitt föregående inlägg görs detta arbete på två helt olika arbetsplatser. Märkvärdigare är det alltså inte. Jag behöver nog inte, Magnus Persson, åka till Kymmen för att se att det är vackert, för det är Värmland i allmänhet. Sveriges turistråd påstår ju att Sverige är fantastiskt. Vi har betalat åtskilliga miljoner för att tala om det för både oss själva och andra. Och jag tror att man säkert kan uppleva fantastiska skönhetsvyer även vid Kalixälven. Därför menar jag att det är vettigt att vi, på vilken plats vi än bygger ut ett vattenfall, låter de intressen som finns prövasi ett sammanhang och vägas mot varandra för att se om den skada som uppstår är tillåtlig.